Herr talman! Det finns — framhöll statsminister Olof Palme inför Nordiska rådet i Helsingfors — ”i det moderna högproduktiva samhället drag som av människor upplevs som ett hot, en växande otrygghet, en fara”. Risken är — framhöll han vidare — ”att problemen av människorna upplevs som så stora, att de grips av samma känsla av vanmakt, samma känsla av att styras av anonyma krafter i ett ekonomiskt system, som de inte kan överblicka, än mindre kontrollera, som präglade stämningarna under massarbetslöshetens och massfattigdomens tid. Och de svaga drabbas hårdast”. I riksdagens allmänpolitiska debatt i början av förra månaden gav jag uttryck för tankegångar — i andra ord och med en annan syftning — som också de utgick från den enskilda människans känsla av oro, osäkerhet och vanmakt inför krafter utanför hans eller hennes räckvidd. När den enskilde i dag — sade jag bl.a. — betraktar sina möjligheter att förändra sin tillvaro som obefintliga, när han märker att nya uppoffringar och nya arbetsinsatser inte ger honom det utbyte han räknat med, känner han sig vanmäktig. I den mänskliga naturen ligger en nedärvd strävan efter utveckling, att nå uppställda mål, att förverkliga sig själv, att inte morgondagen skall bli dagen exakt lik, att knyta förhoppningar, inte bara till tipsresultat och lotterivinster och till slumpartade avgöranden, utan att kunna målmedvetet arbeta vidare för sin och sin familjs bättre framtid. Ute på arbetsplatserna, framför allt i de små och medelstora företagen, har känslan av trygghet upphört. Under de många goda åren levde de anställda i säkerhet och räknade med att få vara kvar i sitt arbete så länge de önskade. I dag är osäkerheten inför framtiden förhärskande. Känslan av otrygghet och oro dominerar. Osäkerhetens linjer skär tvärsigenom hela samhället — i tätoch glesbygderna, bland företagare och anställda, över generationsgränserna, bland gamla och unga. Här finns alltså synbarligen i dag, herr talman, på båda sidor om skiljelinjen mellan mitt parti och herr Palmes en överensstämmande uppfattning om stämningsläge och reaktioner i vårt samhälle. Socialdemokraterna är alltså medvetna om att det folkhem de själva påstår sig ha skapat, vars ekonomi, miljö och utveckling de styrt under sina många år av maktutövning inte fungerar som det bör fungera. Och fortfarande räknar sig socialdemokraterna i regel ensamma till godo de obestridliga vinningar som gjorts i många hänseenden, även om i det helt övervägande antalet fall reformpolitiska åtgärder genom förts i fullständig enighet. Och fortfarande sägs missförhållandena och de många olösta problemen helt bero på faktorer utanför regeringsmaktens kontroll och ansvarsområde. Det är verkligheten som inte låtit sig bemästras ens av de mest kompetenta socialdemokratiska samhällsförbättrarna. Socialdemokraterna gör nu gällande att det är vårt lands blandekonomi — det kapitalistiska samhället brukar det heta inte bara hos herr Hermansson — och den tekniska utvecklingens svårbemästrade krafter som utgör de yttersta orsakerna till människornas otrygghet och främlingskap. Vi påstår att det är den socialdemokratiska oförmågan att på rätt sätt använda det fria systemets krafter, som vi i dag avläser i människornas reaktioner. Vad vi angriper är socialdemokraternas oförmåga att utnyttja verklighetens möjligheter. Verkligheten är inte vår fiende. Vi måste kunna umgås med verkligheten. Vi kritiserar socialdemokraterna för deras försök att skapa en skenvärld och att i diskussioner om dagens konkreta problem, dagens konkreta svårigheter, antingen förflytta sig tillbaka till det förflutnas s.k. ofärdsår eller hänge sig åt framtidens visioner. För oss, säger landets statsminister, är socialismen en frihetsrörelse. Nej, herr talman, så upplever inte vi socialismen. Om innebörden av begreppet frihet kan naturligtvis råda delade meningar. Men så mycket vet vi i varje fall, att ju mer socialismen konkretiseras och omsättes i praktiskt politiskt handlande, desto svårare brukar det bli att förena kravet på ”frihet från nöd” med personlig valfrihet. Debatten mellan oss och socialdemokraterna om frihetsoch trygghetsbegreppens praktiska politiska innebörd kommer förvisso att fullföljas. Jag hälsar det med den allra största tillfredsställelse, inte minst därför att vår gemensamma samhällsekonomi — och därmed de enskilda människornas privatekonomi — befinner sig vid något som skulle kunna kallas ett vägskäl. Och valet av fortsatt färdriktning kommer att bli avgörande inte bara för de enskilda människornas trygghet utan också för deras oberoende, självständighet och demokratiska rörelsefrihet.

Man kan ju nu t.o.m. i ledare i Aftonbladet finna bekännelser om att den socialdemokratiska skatteprogressiviteten skapat svårigheter för människorna i normala inkomstlägen och bekräftelse på barnfamiljernas stora bekymmer, på att människans konkreta problem, dvs. den egna ekonomin, inte kan döljas med krav på inflytande och makt över kapitalet. Aftonbladets ledare utmynnar i konstaterandet att om inte det socialdemokratiska partiet ”kan lägga fram trovärdiga förslag till lösningar av frågor som gäller skatterna, matpriserna och hyrorna och om inte partiet därtill kan visa att man systematiskt minskar arbetslösheten, då lär det bli dags att överlämna makten”. Och Aftonbladet slutar med ord som kunde vara hämtade från mina många envetet upprepade anklagelser mot regeringspartiets företrädare här i kammaren, att det inte är med attacker mot de borgerliga partierna ”för att de gynnar höginkomsttagare” — känner herr Sträng igen det? — ”kapitalägare” — känner herr Sträng igen det också! — ”och arbetsgivare, eller att anklaga dem för att vara enade eller splittrade” — känner damerna och herrarna igen det! — som dagens svårigheter löses. Det är ”den egna politikens bärkraft som det kommer an på”. Det är just den bristande bärkraften i den socialdemokratiska ekonomiska politiken, bristen på en målmedveten realistisk ekonomisk politik, som vi moderater år efter år har kritiserat. Vi har ju, herr talman, sedan länge varnat för följderna av en politik som lett till en snabbare och längre gående ansvällning av den statliga och kommunala sektorn, en utveckling som successivt har minskat människornas möjligheter att råda över sin egendom och sina egna inkomster och som har lett till att både tillväxttakten i ekonomin och uppbyggandet av resurser för framtiden successivt har krympt. Att resultatet av denna politik inte kunnat avläsas tidigare än vad som nu har skett kan ha sin förklaring i finansministerns optimistiska deklaration i årets finansplan, nämligen att vår nation har ”tillräckligt med kunskap, yrkesskicklighet, arbetsvilja och tro på framtiden”. Och, herr talman, kunskapen, yrkesskickligheten och arbetsviljan har vi kvar. Vad som verkligen är diskutabelt är hur regeringspartiet har utnyttjat dessa egenskaper och om man har stimulerat dem tillräckligt mycket, till gagn för medborgarna och samhället. Egenskaperna finns där. Däremot brister det i framtidstron på alltför många håll, framför allt hos människor, som går och bär på nya idéer och nya initiativ och som inte vill något hellre än att sätta dem i verket för att skapa välstånd åt sig och sina anställda — att skapa sysselsättning. Herr Helén gjorde i början av sitt anförande en analys av dessa stämningar och av orsakerna till dem, som jag tycker var utomordentligt god, och jag kan i allt väsentligt instämma i den bild som han tecknade av den näringspolitiska situationen i dagens samhälle. Och, herr talman, motsvarande stämningar finns faktiskt i nästan alla läger i vårt samhälle, ett samhälle med hög materiell standard, ett samhälle långt ifrån den nöd och fattigdom som socialdemokraterna i sina jämförelser helst söker sig tillbaka till. Det är kontrasten mellan förhoppningarna och vardagens realiteter, mellan arbetsinsatserna och vad man får ut av dem, mellan växande anspråk och otillräckliga resurser. Demonstrationerna mot stigande livsmedelspriser, bojkottaktionerna mot mjölk, kött och ost vittnar om trycket på den enskildes ekonomi och den tröstlöshet som många upplever i sina strävanden att få det bättre. Prisstegringarna och skattehöjningarna har skapat en känsla hos alltför många i vårt samhälle att det inte längre lönar sig att arbeta. I gårdagens morgoneko förklarade statsminister Olof Palme att husmödrarnas reaktioner var i och för sig förklarliga. I en modern demokrati får vi — menade han — räkna med sådant även i fortsättningen. Om detta uttalande skall betraktas som ett uttryck för politisk självtillräcklighet eller för enbart resignation, vore det utomordentligt allvarligt. De spontana reaktionerna från människorna i landet med Europas högsta levnadsstandard borde i stället föranleda en självprövning på regeringsnivå. Man borde fråga sig om den hittillsvarande politiken verkligen varit den trygghetspolitik regeringen brukar tala om. Då herr Palme viftade bort husmödrarnas protester sökte han skapa intryck av att de riktades mot en enig riksdag. Ja, i så måtto är uttalandet riktigt, att alla demokratiska partier vill upprätthålla det svenska jordbrukets kapacitet och ge jordbrukarna sin del av välståndsutvecklingen. Men går man längre och vill skapa ett intryck hos allmänheten att en enig riksdag står bakom den ekonomiska politik som ytterst bär ansvaret för dagens problem, då är uttalandena klart vilseledande. Bara då det gäller skatterna — låt mig påminna om det, herr talman — var vi det enda parti som gick emot den s.k. skattereform vars praktiska resultat människorna i dag reagerar emot. Vi kan naturligtvis diskutera om livsmedelsprisernas problematik bör lösas med sänkt moms på vissa livsmedel, borttagen moms på livsmedel eller genom statliga subventioner på olika jordbruksprodukter. Men inget av de alternativ som diskuteras angriper problemets kärna. De rör bara symtomen av en socialdemokratisk ekonomisk politik, vars inflationistiska konsekvenser och ständiga skattestegringar lämnat för litet pengar kvar, framför allt åt barnfamiljerna i medelinkomstskiktet — pengar som de behöver för att klara sina löpande utgifter. Vi har under det senaste året brukat tala om de ”nyfattiga”: familjerna med barn, familjer boende i de nya bostadsområdena, familjer som trots en nominellt acceptabel årsinkomst måste lyfta sociala bidrag för att klara sina hyreskostnader på den snart helt socialiserade bostadsmarknaden. Nu upplever vi de demonstrerande husmödrarna. Också de är ett uttryck för den nyfattigdom som i växande grad kommit att prägla dagens Sverige. Det är alltså fråga om människor som arbetat sig upp till en hygglig standard, med TV och kanske t.o.m. egen bil, och som fortsätter att arbeta och extraknäcka för att klara den standard de nått upp till, men vilka nu på grund av de socialdemokratiska marginalskatterna och prisstegringspolitiken finner det nästan omöjligt att bibehålla sin standard. Det är inte bönderna husmödrarna demonstrerar emot. Det är den socialdemokratiska politiken, som inte bara förhindrar den av alla eftersträvade standardhöjningen utan också i många fall lett till direkta standardsänkningar, framför allt för barnfamiljerna. Bakom utvecklingen ligger självfallet den samhällsekonomiska automatiken: stigande skatter och ökande löner leder till höjda priser på alla de områden där högre produktivitet och ökad produktion inte kan kompensera kostnadsökningarna. Och inte blir det bättre för framtiden, om socialdemokraternas hittillsvarande politik fullföljes. Ett försök att analysera 1970-talet — det som ligger framför oss — med utgångspunkt i den verklighet som socialdemokraterna själva skildrar i årets finansplan gör inte bilden ljusare. Mellan 1960 och 1965 lyckades vårt land, bl.a. genom tidigare gjorda investeringar och en hög självfinansiering i näringslivet, öka produktionen med i genomsnitt nära 5,5 procent om året. För femårsperioden därefter, 1965-1970, blev ökningstakten knappt 4 procent. Och under 1970 och 1971 blev motsvarande siffra ungefär 2 procent, dvs. bara hälften av den vi hade under 1960-talets sista femårsperiod. Bakom varje procentenhet döljer sig i dag en förlust för samhället på nära 2 miljarder kronor. Under de senaste åren har vi alltså gått miste om någonting sådant som 6 miljarder kronor, pengar som skulle ha kunnat användas för skattesänkningar eller viktiga reformer, till stöd för barnfamiljer och andra grupper som har det besvärligt. Men låt oss utgå ifrån att vi kan upprätthålla en tillväxt i vår ekonomi under 1970-talet på 3,5 procent; det är vad man räknar med i år. Och låt oss utgå ifrån att pengarna inte kommer att förlora mer än 4 procent om året i värde, vilket är ungefär hälften av penningvärdeförsämringen under de två senaste åren. Vi skulle då 1980 få en bruttonationalprodukt på omkring 350 miljarder kronor eller i 1971 års priser ungefär 250 miljarder kronor. I år är motsvarande summa 181 miljarder. Ökningen av våra reala resurser under 1970-talet skulle alltså fram till 1980 uppgå till 36 procent. Och det låter ju inte alls illa. Men om man grubblar över hur de tillgångar som vi då förfogar över kommer att fördelas mellan staten, kommunerna, investeringar i näringslivet och privat konsumtion, så blir slutresultatet för den enskilde inte lika tillfredsställande. Statens och kommunens konsumtion och investeringar skulle år 1980 med dagens utvecklingstrend — den kan ju ändras, men med dagens utvecklingstrend — uppgå till ungefär 46 procent, en siffra som bör jämföras med de 32 procent vi hade 1971. Om jag utgår ifrån att de privata investeringarna bara ökar med samma siffra som den beräknade tillväxten, dvs. 3,5 procent, vilket är helt otillräckligt, och om jag utgår ifrån att vi fortfarande måste bygga bostäder, vilket vi måste göra, då kommer för privat konsumtion 1980 att stå till förfogande i stort sett samma belopp som i dag. Under dessa tio år skulle alltså dagens utveckling leda till att de enskilda människorna trots fortsatt slit inte fick det bättre än vad de har i dag. Lönen för den genomsnittlige heltidsarbetande löntagaren kommer att ha stigit från något över 30 000 kronor i dag till omkring 60 000 kronor, ett nominellt ytterst högt belopp. Det innebär en löneökning med ungefär 8 procent om året. Av sin lön betalar den här löntagaren i dag ungefär 10 000 kronor i skatt. 1980 betalar han 35 000 kronor i skatt. I dag har han 20 000 kronor kvar att leva för, 1980 kommer han att ha 25 000 kronor att leva på. Förhållandet mellan olika typer av skatter kan naturligtvis vara ett annat än i dag. Detta förändrar dock inte slutresultatet. Samtidigt har priserna — med den mycket försiktiga kalkyl jag gjort — under tiden stigit med drygt 40 procent. Även om jag vågar räkna med en väsentlig höjning av de sociala bidragen — skall vi säga med en tredubbling — kommer 1980-talets genomsnittsfamilj alltså inte att ha mera pengar över än i dag. Detta är således realiteterna bakom det som brukar kallas för ”den ljusnande framtid”.

Jag har redan åtskilliga gånger strukit under — och det görs också i vår stora partimotion till årets riksdag, den som herr Ekström så argt kritiserar — att svensk samhällsekonomi och samhället som sådant befinner sig vid en skiljeväg. En framräkning av dagens tendenser — jag utgår ju bara från dem — pekar på ett mera byråkratiserat samhälle än det vi redan har i dag, ett samhälle mera styrt av kontrollerande och administrerande överhetspersoner än det vi har i dag. Enligt statsministern skulle vi vara på väg in i ett friare samhälle. Jag har en definitivt motsatt uppfattning, herr talman. Det samhälle vi är på väg in i blir ofriare än det vi har i dag, och det kommer att ge de enskilda människorna mindre möjligheter att förverkliga sig själva och sina önskemål, att själva påverka sin miljö och sin framtid. Det finns enligt min uppfattning inget annat alternativ till den här utvecklingen än att försöka begränsa den offentliga sektorns tillväxt. I det konstaterandet — det är bäst att säga det än en gång, jag har sagt det så många gånger förut — ligger ingen underskattning, intet underkännande av den offentliga sektorns stora betydelse. Här är det bara fråga om en annan avvägning, en avvägning mellan dessa olika sektorer, en avvägning som är nödvändig för att garantera tillväxt, trygghet och utveckling. Vårt krav innebär alltså inte något brott mot de solidaritetens principer, på vilka vi — i regel gemensamt — byggt upp vår reformpolitik. Reformerna måste tvärtom göras mera värdebeständiga än vad de i verkligheten visat sig vara. Strukturförändringar och teknisk utveckling, kraven att bevara våra miljövärden, strävandena efter bättre arbetsmiljöer, en aktiv regionpolitik och nya behov av andra gemensamma insatser kommer — det vet vi — att ställa ytterligare anspråk på samhället. Men om de skall kunna tillgodoses, om vi skall kunna motsvara de förväntningar som morgondagen kommer att ställa på samhället, då måste vi kunna bygga upp nya resurser tillsammans, Vi måste alltså öka tillväxttakten. Vi måste bygga upp en samhällsekonomi som är så sund och så stabil att skatteoch inflationsspiralen inte behöver snurra med den accelerationstakt som den hittills haft. Vi måste också ha förmåga att angelägenhetspröva den offentliga sektorns hittills gjorda åtaganden. Politik kräver vilja; den kräver också kraft att bedöma vad som är nödvändigt och ofrånkomligt och att decentralisera uppdrag både regionalt och funktionellt från kollektiv till individer. En sådan utveckling förutsätter förmåga att spara och strävan att göra den statliga och kommunala sektorn så effektiv och rationell som möjligt. Herr talman! Dessa framtidsprognoser — eller skräckskildringar, kommer kanske herr Sträng att säga — är meningslösa. Delvis ligger det någonting i den kritik som jag nu förutsätter skall framföras, därför att prognoserna i så måtto är statiska att de utgår från att olika krafter inte kommer att gripa in i händelseförloppet för att ställa till rätta då trenden pekar alltför tokigt. Men den hittillsvarande politiska verkligheten, den som vi lever i, talar tydligt om för oss hur trögrörlig en prestigebunden regering är och hur utomordentligt vanskligt det är att förmå en sådan regering att tänka om, att göra nya prioriteringar och värderingar. Det vittnar varje debatt här i kammaren om, varje försök i utskotten att få majoriteten att vara med på förslag från oppositionens sida. Man är låst i det förflutna. Och ändå borde de realiteter som redovisas i årets finansplan ha en sådan genomslagskraft att regeringen tog sig samman och försökte åstadkomma ett omtänkande. Lika väl som de dagsaktuella svårigheterna utgör resultatet av det förflutna decenniets misstag, med lika stor sannolikhet blir morgondagens problem följden av dagens försummelser. Och dagens siffror talar sitt tydliga språk. Statsutgifternas ökning under innevarande år motsvarar ungefär 70 procent av bruttonationalproduktens ökning. Ökningen av den offentliga sektorns utgifter kommer att uppgå till 98 procent av produktionsökningen. Och det allmännas inkomster kommer att öka mer än hela bruttonationalproduktens ökning. Samtidigt kommer hushållens inkomster efter skatt att stiga långsammare än priserna. Och allt detta inträffar under ett år då statsmakterna — om man skall tro finansplanen — ålagt sig stark restriktivitet. Statsutgifternas ökning föregående budgetår — 7 000 miljoner kronor eller 13,4 procent — täcker nya åtaganden för inte ens en enda procent. Hela finansplanen utgör, menar jag, en slående bekräftelse på de utgiftsautomatikens problem som utgör grunden för den kalkyl jag här har vågat redovisa. För graden av pessimism då man bedömer framtiden är det, herr talman, också väsentligt att ta hänsyn till att 1970 års kraftiga inflation och vår nuvarande rekordhöga arbetslöshet sammanhänger med den otillräckliga investeringsutvecklingen. I sin tur beror denna på att tillräckligt stora resurser inte har ställts till näringslivets förfogande och också på det misstroende som regeringspolitiken har skapat inom företagsamheten. Det finns alltså ett direkt samband mellan den offentliga sektorns expansion och den minskning som ägt rum av de privata investeringarnas andel av våra samlade resurser. Det förhållandet minskar inte bara våra möjligheter att höja välståndet utan begränsar också den konjunkturpolitiska handlingsfrihet som vårt land är så starkt beroende av i ett konkurrensläge, som ökat vårt internationella beroende. Vänder konjunkturen — vilket vi alla hoppas att den skall göra — når näringslivet snabbt, alltför snabbt, sitt kapacitetstak med försämrad handelsbalans och minskad valutareserv som följd. Jag tycker det finns anledning att hålla i minnet att valutareservens storlek relativt sett i dag är mindre än vad den var 1968. Vilka konjunkturpolitiska instrument står till regeringens förfogande, när de inflationistiska krafterna får ny styrka och prisstegringarna blir värre än vad de redan är? Höjd ränta, kreditrestriktioner, höjda löneskatter, höjd moms, tobaksskatt, skatt på alkohol och bensin. Det är den arsenal ur vilken regeringen brukar hämta sina vapen. Att kreditrestriktioner slår direkt mot önskvärda investeringar, det fick vi alltför drastiska besked om under 1970. Att räntan är ett trubbigt vapen i en värld karakteriserad av ett fritt varuutbyte, det vet vi också. Att höjda löneskatter försämrar konkurrensläget och sysselsättningsmöjligheterna i näringslivet torde numera inte vara obekant för någon. Motståndet mot de prisstegringar som höjda mervärdeskatter utlöser är också uppenbart i dag. Det är inte minst mot denna de politiska och ekonomiska realiteternas bakgrund som jag har tecknat den här bilden av 1970-talets utveckling och av de konsekvenser som den utvecklingen måste komma att få för de enskilda konsumenterna, för deras köpkraft och valfrihet. Och det är de här konsumenterna, det är de här väljarna som kommer att framtvinga det omtänkande som regeringen själv är så obenägen till. Redan nu drar majoriteten av dagens inkomsttagare — det vågar jag påstå — den slutsatsen av sina egna dyrköpta erfarenheter att löneökningarna helt konsumeras av skatter och prishöjningar. ”Skattesverige knäcker oss”, stod det på löpsedeln till det senaste numret av tidningen Se. ”Det blev inget kvar av jättelyftet till de statsanställda”, sades det i ett reportage i tidningen Statsanställd. Och till statsministern ställdes frågan: ”Kan Du lova samma jättelyft till de statsanställda med bättre resultat nästa gång?” Frågan blev obesvarad. Mellan valen viftar regeringen bort protester och demonstrationer mot prisstegringsoch skattestegringspolitiken. Men år 1973 har väljarna möjlighet att säga sin mening och dra konkreta slutsatser av den egna vardagens verklighet. Då kan de ge uttryck för sin uppfattning om de framtidsperspektiv som den hittillsvarande politiken tecknar för dem. Herr talman! Det är min övertygelse att det kommer att leda till att den skiss av 1970-talet som jag här har gjort inte skall behöva realiseras. Väljarna kommer nämligen att tvinga fram en annan politik än den som hittills bedrivits i vårt land.
Herr talman! När vi så här tätt på given kommer tillbaka till våra ekonomiska debatter — vi hade en i slutet av fjolåret, vi hade en i remissdebatten i januari och kommer nu med den tredje debatten — är det klart att konfekten är litet svår att variera. När jag snällt och beskedligt har suttit i bänken och avlyssnat framför allt oppositionstalarna har jag emellertid funnit den skillnaden i uppläggningen att skräckmålningarna — här använder jag herr Bohmans uttryck — har framstått som mera bastanta denna gång än någonsin tidigare. Det har varit, för att tala med dramatikern Eugene O”Neill, en lång dags färd mot natt, där natten inte har haft någonting av morgongryning utan varit svartare än den någonsin tidigare har beskrivits. Det har varit domedagsprofetior, ibland med inslag av resignation och desperation och demagogi, genom en ganska ensidig redovisning av allvarliga ekonomiska problem. Detta har för mig varit det bestående intrycket i dag, även om herr Bohman i sitt inlägg, när tungan råkade slinta, var beredd att erkänna att trots allt detta är det här landet det land som har den högsta ekonomiska standarden i Europa. Jag sade att det är lätt att göra sig skyldig till upprepningar när debatten kommer tillbaka så här tätt på given. Jag skall försöka undvika det, men jag brukar ju ha en benägenhet att redovisa de sifferfakta som går att redovisa. Jag skall göra det mycket kort och i en kompletterande form. Naturligtvis skulle jag vilja säga någonting om det ständigt lika allvarliga problemet, dvs. den arbetslöshet som vi har dragits med under 1971 och anser vara för hög. Men när jag har lyssnat på inläggen har jag funnit att redovisningen varit ofullständig från oppositionens sida. En fullständig redovisning i den här frågan måste ske med hänsynstagande bl.a. till den säsongjustering av siffrorna som rätteligen bör vidtas. Då ger siffrorna vid handen att det var vid månadsskiftet oktober/november som konjunkturen vände i fråga om sysselsättningen på arbetsmarknaden. Därefter har vi haft sjunkande siffror för arbetslösheten månad efter månad. Jag erkänner villigt att det inte varit med så dramatiska inslag, men tendensen är klar och otvetydig. På samma sätt är det i fråga om tillgången på lediga och obesatta platser. Även härvidlag låg vändpunkten just vid månadsskiftet oktober/ november. Sedan har, med den säsongkorrigering som man rättvisligen skall iaktta, de lediga och obesatta platserna ökat i antal månad efter månad t.o.m. den senaste redovisningen i februari. Det är också en annan korrigering som jag har behov att göra när man talar om arbetslösheten — utan att i något avseende underskatta den arbetslöshet vi har. Det var framför allt ensidigheten i herr Fälldins redovisning jag fäste mig vid. Han säger att så och så är siffrorna, utan att med ett ord beröra hur samtidigt utbudet av arbetskraft har varit på den svenska arbetsmarknaden.

Man får följaktligen se arbetslöshetsfrågan och sysselsättningsfrågan från denna dubbla utgångspunkt. Vi har nu mött ett mycket starkt utbud av en arbetskraft som tidigare inte ansåg sig vara disponibel för svensk arbetsmarknad. Självfallet tar det en tid innan vi kommer till rätta med det här övergångsfenomenet. Under den tiden kommer vi att få avläsa, om man gör jämförelser med tidigare år, en förhållandevis större arbetslöshet. Den omständigheten att vi blir mer och mer ambitiösa i vår uppsökande verksamhet för att verkligen ta fram dem som är disponibla för arbete, kartlägga dem, animera och stimulera dem att stå till arbetsmarknadens förfogande, får naturligtvis samtidigt en viss inverkan på dessa siffermässiga jämförelser. Om man som herr Hermansson säger att det egentligen är 500 000 människor som är utan arbete så är det, som jag ser det, en mycket teoretisk utgångspunkt för diskussionen. Man kan naturligtvis säga att vi statistiskt kunde ta fram en halv miljon människor som skulle kunna utföra ett arbete. Men det kan ju inte ske från dag till annan. Det är en stor, väsentlig grupp av dessa som man behöver göra särskilda ansträngningar för, om man över huvud taget skall kunna räkna med att placera in dem på arbetsmarknaden. Dessutom tarvas det en väldig omlokalisering och omstrukturering av näringslivet för att få arbetsplatserna att passa just för dem som här är intresserade av att få ett arbete. Vidare kan det väl också hända att när man med statistiska — som jag tror ganska oangripliga — metoder kommer fram till så här höga siffror, bygger man på antaganden som har litet dåligt med verkligheten att göra.

Men de har tagits ut enligt den samplingsmetod som statistikerna använder sig av.

Och det är en väsentlig skillnad mellan dessa båda utgångspunkter. Därför tror jag att vi har egentligen ingenting annat att rätta oss efter än de beräkningar som arbetsmarknadsverket gör regelmässigt en gång i månaden. Gör man dessa beräkningar med de säsongkorrigeringar som jag anser att man också skall göra, kommer man faktiskt fram till att vi hade vändningen i oktober-november månad i fjol, och det går långsamt mot en bättre ordning. Jag nämnde att jag vill göra en liten komplettering till den ekonomiska debatt som vi har fört tidigare, och utifrån den utgångspunkten är det väl riktigt att understryka att vår utrikeshandel gick bättre under fjolåret än vad man kanske räknade med. Ett överskott på ca 2 000 miljoner i handelsbalansen och ett överskott på 785 miljoner i bytesbalansen är av utomordentligt värde. En förstärkning av valutareserven, så att vi börjar på att ta tillbaka allt vad vi förlorade under de här hektiska åren 1969 och 1970, är också en trygghetsskapande garanti för framtiden. Det har ju sagts tidigare i debatten — jag tror det var herr Bohman som sade det — att fortfarande är vår valutareserv klen, och jag skall gärna för min egen del göra den bekännelsen, att jag skulle som finansminister leva tryggare om valutareserven vore starkare. Det kan naturligtvis också sägas att i det längre perspektivet har vi inga garantier för att den gynnsamma utvecklingen i fråga om utrikeshandeln fortsätter. Naturligtvis har vi inte det, men jag tycker att konsekvensen bjuder, om man har de uppfattningarna, att man också stämmer av de andra avsnitten av sin politiska propaganda, så att de går ihop med denna varsamhet om valutareserven och om handelsbalansen som man säger sig eftersträva. Beträffande svenska folkets inkomster under 1971 har tidigare härifrån statsrådsbänken och ifrån min sida redovisats en kollektiv inkomstökning på ca 9 procent. I dag, en månad senare, när siffrorna är litet mera tillförlitliga visar det sig, att den kollektiva inkomstökningen under fjolåret låg på 10 procent. Det är också ungefär den medelsiffra som vi kunnat räkna oss till godo under 1960-talet. Priserna, som nu står i centrum för den politiska debatten, steg under fjolåret med 4,3 procent, momsen borträknad. Därvid vill jag korrigera herr Burenstam Linder som i sitt inlägg försökte göra gällande att vi här i vårt land hade något av en rekordmässig prisstegring, om man gör internationella jämförelser. Det är inte på det sättet. Jag menar nämligen att man bör räkna bort effekten av momshöjningen, eftersom varje krona av den gick tillbaka till svenska folket i form av skattesänkningar för de lägre betalda eller i ökade sociala bidrag. Där var det följaktligen bara en transferering mellan två former av beskattning; vad man tog in på den ena sidan gav man ut på den andra. Detta bör rätteligen hållas ifrån en bedömning om prisstegringens effekt under fjolåret.

Jag har varit litet omständlig när jag redovisat detta, men jag tycker inte att rena ovederhäftigheter skall få läsas in i kammarprotokollet hur ogenerat som helst. Sedan kanske jag också vågar göra en prisprognos för 1972. Vad vi i det sammanhanget har sagt i statsverkspropositionen, nämligen att prisstegringen kan beräknas till 4 procent, är ett antagande som det egentligen inte finns någon anledning att revidera. Inte heller föreligger det någon anledning att revidera investeringsantagandet. För industrin låg investeringsökningen under fjolåret på 5 procent och beräknas stiga med 3,5 procent under 1972. Den totala investeringstakten beräknas till 7 procent, och om jag tar näringslivet exklusivt och där räknar in handeln, så kommer jag upp till 9,5 procent under 1972. Det har hittills inte framkommit någonting som ger mig anledning att revidera de siffror som redovisats. Detsamma gäller den beräknade ökningen av bostadsbyggandet med 3 procent. Den igångsättning som vi nu kan avläsa under första delen av 1972 är så pass mycket livligare än under motsvarande del av 1971 att den antagna ökningen med 3 procent också borde kunna realiseras. På samma sätt förhåller det sig med den allmänna tillväxten på 3,5 procent. Nu kan man ju fråga om inte detta är för optimistiskt. Av industrins egna åtgärder att döma skulle jag vilja svara nej på den frågan. Och vad man här kan avläsa är industrins benägenhet att låna pengar, att vilja utnyttja möjligheterna att rusta upp sina kapitaltillgångar för en ökad investering i det förändrade konjunkturperspektiv som man väl räknar med. I annat fall finns det knappast anledning att dra på sig pengar med höga låneräntor, om man inte har några möjligheter att placera dem med vinst. Den allmänna kreditmarknaden expanderade under 1971 — det är också en överraskande siffra — med 6 000 miljoner kronor. Nu höll vi den marknaden verkligt hårt under 1970, men 6 000 miljoner är ändå en mycket kraftig expansion på kreditmarknaden. Under januari månad 1972 har kreditmarknaden expanderat med ytterligare 2 miljarder. Under den tolvmånadersperiod som slutar med januari månad 1972 har de långa krediterna till industrin expanderat med ungefär 3 miljarder, drygt 1 800 miljoner genom obligationslån och ungefär 1200 miljoner genom Sveriges Investeringsbank och företaget Industrikredit. Såväl banker som företag — det är jag villig att erkänna — är i dag likvida, mer likvida än tidigare. Det vittnar väl om att man är beredd att satsa då den tiden kommer. Detta har i något inlägg förklarats med att man blev så skrämd av den tidigare kreditåtstramningen att man nu laddar upp den egna likviditeten. Även om det skulle ligga något i detta, är det en dålig företagsekonom som bara med det motivet försöker bygga upp företagets egen likviditet. Då kan man fråga sig: Kommer då den tiden då man har anledning att räkna med att dessa pengar skall gå åt till investeringar och utbyggnader? Ja, utvecklingen i världen har inte heller förändrats på den månad som gått sedan vi sist diskuterade de här frågorna. Jag skall inte ta tiden i anspråk med att göra något slags nationsuppräkning; jag har gjort det för mig själv och inte kunnat dra några andra slutsatser än den jag tidigare redovisat här i kammaren. Valutauppgörelsen är ett faktum. Jag vill minnas att någon — jag tror det var herr Hermansson — i sitt inlägg gjorde gällande att den blev en missräkning. Jag vill inte betrakta det så — det är uppenbarligen fel att se det på det sättet. Vi hade en ganska bastant oro i fråga om nationernas valutor och kurspariteterna innan uppgörelsen träffades den 18 december i Washington. Det mesta av den oron har lagt sig, även om det i dag finns några nationer — jag besökte en sådan i förra veckan — där man fortfarande på grund av sin utomordentliga exportkraft har en valuta som måhända även i det nya läget framstår som stark i överkant. Men jag har sagt mig att det tar några månader innan de nya pariteterna så att säga sätter sig, och därför får man inte som en företrädare för den svenska industrin gjorde i Paris i förra veckan, fälla bilan över valutaöverenskommelsen. Den var ett steg i riktning mot en stabilisering, och det var det enda som kunde göras i den situationen. När vi tidigare har diskuterat frågorna om framtiden har vi gjort det utifrån de diametralt skilda ståndpunkter som regeringspartiet och oppositionen företrätt. Det har för regeringspartiet varit utmärkande att vi velat sätta in insatserna där vi ansett att de bäst behövs, medan oppositionens linje har karakteriserats av att man velat åstadkomma en allmän påspädning, både till konsumtionen i form av sänkt moms och till företagen i form av sänkt arbetsgivaravgift. Den uppladdning likviditetsmässigt som skett inom företagen och som jag här har nämnt menar jag är den starkaste verifikationen för att det skulle ha varit ett slag i luften att sänka arbetsgivaravgiften — ett hårt eller löst slag, vilket man vill, men ändå bara ett slag i luften. Den bättre likviditeten har ännu inte omsatts i några nya investeringar, i några nya arbeten. Det kommer längre fram när konjunkturen går upp, och då var det ju meningen att lättnaden i arbetsgivaravgiften skulle dras in. Jag läste i Veckans affärer, som ju är en pigg tidning och som går ut och intervjuar folk, om hur bl.a. konsumtionsutvecklingen har tett sig under de senaste månaderna. Man hälsar först på i NK-Turitz och finner att försäljningen ökade där under januari månad med 7 procent. En rundringning till detta företags varuhus och kedjeföretag, spridda över hela Sverige, visar en försäljningsökning på 10—20 procent under januari i år jämfört med samma månad i fjol. Man går till Domus i Göteborg och får följande besked: ”Främst är det dyrbara kapitalvaror av typen färg-TV som säljer bra igen. På livsmedel kan vi notera ett ökat intresse för dyrare produkter av typen delikatesser och halvfabrikat.” Man går vidare till konfektionsbranschen och talar med ett par företag som heter Hennesoch Mauritz-kedjorna och får beskedet: ”Januari i år var betydligt bättre än fjolåret. — — — Köplusten är utan tvekan på väg tillbaka. Vi hade över huvud taget en fin höst och julförsäljningen 1971 var bättre än 1970.

Bilförsäljningarna ökade under januari med 22 procent i förhållande till försäljningarna under januari i fjol. Sedan talar man med dem som säljer turistresor. Man hälsar på någon som heter Lennart Pellvik i Vingresor. Han svarade: ”Nej, vi har inte känt av den svaga konsumtionen. Förra året hade vi vår bästa försäljning på många år. I januari i år har vi en 4S-procentig ökning av antalet passagerare jämfört med samma månad 1971. För hela vintersäsongen, som började i oktober, ligger ökningen på 50 procent. Vi märker dock en viss återhållsamhet: folk har på sistone intresserat sig mer än tidigare för resor i mellanoch lågprisskiktet. Men oavsett detta har vi under vintersäsongen också haft kolossal framgång för våra litet mer dyrbara och exotiska resor till Gambia och Ceylon.” Herr talman!

Det kan finnas, och finns säkert, inslag av detta i vårt samhälle — allting är säkerligen inte färdigt — men det är felaktigt att ta det som utgångspunkt för något slags allmän modell av hur svenska folket lever. Det är här inte fråga om någon hjärtlöshet från min sida, även om jag är beredd på att en och annan av oppositionens företrädare, och måhända även dess tidningar, har ett behov av att presentera mitt uttalande på det sättet. Det är ett försök att sätta kyrkan mitt i byn, att tala om hurudant det är. Ingen av oss är betjänt av att ta på dessa frågor från radikalt felaktiga utgångspunkter. Jag går sedan över till några kommentarer till de inlägg som har gjorts här i dag. Herr Burenstam Linder, vår docerande docent i den här kammaren, tog upp frågan om de svåra prisstegringarna. Jag har redan bemött det han sade. Det är fel och litet genant för en som har varit vetenskapsman att presentera sina ståndpunkter så här dåligt underbyggda. Jag har tidigare sett exempel på en viss degeneration när vetenskapsmän blir politiker, men jag tycker att det går litet för fort när det gäller herr Burenstam Linder. Hur skall vi komma till rätta, frågar herr Burenstam Linder, med matpriserna? Den slutsats han kom fram till var väl egentligen att samhället skall ha mindre att säga till om. Ja, men det var faktiskt inte vad de husmödrar begärde som kom upp till statsministern och jordbruksministern och reagerade mot höga matpriser. De ville att samhället skulle hjälpa dem till rätta i det här förhållandet. Vidare säger herr Burenstam Linder: En högre tillväxttakt löser problemen. Nu skämdes inte 1960-talet för sig. Då hade vi ett decennium med den högsta tillväxttakt som vi har upplevt. 1970-talet vet vi ingenting om ännu; vi har bara ett år bakom oss, och om det året kan man säga att det var alldeles speciellt.

Förenta staterna ligger i statistiken före oss och vi ligger som nummer två bland de här 14 OECD-länderna. När det gäller de investeringar som skall lägga grunden för välståndet i framtiden ligger Sverige — om vi fortfarande håller oss till den internationella statistiken — som nummer ett med Canada och Förenta staterna på en delad andraplats. Och om vi ser på den privata konsumtionen ligger Sverige — trots den skattebörda vars olägenheter oppositionens företrädare här vältaligt och med betydande överdrifter har redovisat — som nummer två. Det är Förenta staterna som kan ge sina medborgare ett par tusen kronor mer per år i privat konsumtion — utslaget per capita — än vi kan göra och gör här i vårt land. ”Kan ge” sade jag, men jag har tidigare sagt att fördelningen däröver är sämre än fördelningen här hemma — och det ligger mycket i om jag säger att Sverige rent allmänt intar en ledande ställning även i detta avseende. En annan reflexion som jag gjorde när jag hörde herr Burenstam Linder — och inte bara herr Burenstam Linder, utan detsamma framkom även i inläggen längre fram — var att vad svenska folket i dag kräver är i första hand en sänkning av skattebördan, som enligt talarnas uppfattning nu är orimligt tung. Att skatten är hög vet vi. Jag har tidigare sagt att vi även därvidlag internationellt sett intar en ledande position. Men trots detta blir det mera kvar till personlig konsumtion här än i andra länder, på grund av att vi ligger i toppen när det gäller vad vi har att fördela. Vad som emellertid är problemet hela tiden är att sköta avvägningen så, att man inte kommer in i en ny obalans i affärerna med omvärlden. Samtidigt som högerns talare bestämt kräver en direkt skattesänkning som måste betyda en ökad underbalansering av budgeten är man från högerns sida på det klara med risken för att en ny underbalans i våra affärer med omvärlden kan bli aktuell i framtiden. Det där går ju inte ihop, om man gör anspråk på att vara logisk i sin argumentering, även om det politiskt naturligtvis kan låta bra — såvida det inte kommer upp någon förarglig finansminister och gör sina kompletteringar till inläggen. Vi måste spara på våra offentliga utgifter — det var temat i de båda högertalarnas inlägg.

Även där har man en motsättning. Men den här, för auditoriet i och för sig trevliga deklarationen att det offentliga måste spara och att staten måste vara försiktig har ingen motsvarighet i herrarnas aktivitet som oppositionspolitiker, när ni signerar era motioner. Samma överbud — eller värre — framkommer från folkpartiets sida med 630 miljoner kronor innevarande år och sett på helår med över 800 miljoner kronor. Samma överbud ligger också i centerpartiets förslag med 350 miljoner för innevarande år och 770 miljoner på helår, och naturligtvis gäller detta även kommunisterna, vilkas överbud uppgår till ungefär två och en halv miljard för innevarande budgetår. Priserna rusar upp — ta följaktligen bort momsen på maten, säger man. Här har herr Hermansson för all del formellt en gard när han ställer det kravet. Han säger: Låt försvaret och bolagen betala! Låt arven och förmögenheterna betala! Det är bara den omständigheten i vägen att herr Hermansson är så förtvivlat ensam om den betalningsrekommendationen. Det är ingen som tar herr Hermansson på allvar. I den mån vi kommer att diskutera försvarskostnader för framtiden kommer regeringspartiet att representera en sådan linje att vi har att räkna med överbud från den borgerliga oppositionen. Men regeringspartiets linje kommer ändå att innebära att vi tar ansvaret för att hålla ett efter våra förhållanden starkt neutralitetsförsvar. Det ansvaret vill inte herr Hermansson ta, men på den punkten är han som sagt i minoritet. Han kan således rent teoretiskt och verbalt ha täckning för sina förslag långa vägar, men de hör ju inte i något enda avseende till verklighetens värld. Nu vill herr Hermansson ha ett annat samhällssystem. Det kommer han tillbaka till i sina ideologiska betraktelser varje gång han talar i de stora debatterna. Ja, om man nu skall leka med den tanken, går det väl knappast att genomföra herr Hermanssons samhällssystem med annat än rent utomparlamentariska metoder. Det finns en som har gjort det, den parlamentariska vägen.

Detta gjorde att det tyska folket på parlamentarisk väg införde det nazistiska styre som sedermera höll på att föra världen till undergångens brant. Historien visar på revolutionära omkastningar som konvulsioner efter världskrig, historien visar ibland på sådana omkastningar som ett uttryck för desperation hos en svulten, förslavad och förtryckt befolkning. Men ingen av dessa situationer kan bilda utgångspunkt för en realistisk bedömning av hur politiken skall utformas i vårt land och i våra dagar. De här förutsättningarna av revolution och brodermord har vi tagit avstånd från inom svensk socialdemokrati. Vi vill göra det här samhället, som svensk arbetarrörelse har lett under 40 år, gradvis bättre och bättre. Sedan må herr Hermansson välja att kalla det ett kapitalistiskt samhälle, ett storfinansens samhälle eller vilka okvädinsord han nu än kan hitta på, om det nu ger honom någonting av själens tröst när han opererar från kammarens talarstol. Jag skall ägna ytterligare en liten stund åt herr Hermansson.

Herr Hermansson betraktar detta som ett fullföljande av Sveriges redareförenings beställning. Jag kan vara så ärlig att jag säger att frågan har aktualiserats av Sveriges redareförening, men när vi bedömde saken, fann vi det vara rimligt att gå till mötes. Det var fråga om ett seriebygge av stora fartyg vid ett av våra största varv. Den beställningen kunde läggas i Sverige — den kunde läggas i andra länder. Det var fråga om så pass stora fartyg, att de rimligtvis inte kunde färdigställas till 1974, utan varven behövde något år därutöver. För mig gällde frågan att garantera arbete för så och så många tusen anställda i den svenska varvsindustrin och inte att fungera som något slags expedit till Sveriges redareförening. Jag vill sedan, herr talman, gå över till herr Fälldin. Han vill ha ett tillfälligt borttagande av arbetsgivaravgiften. Jag har redan inledningsvis berört den frågan och — tror jag — också förklarat varför ett borttagande skulle ha varit helt meningslöst.

Herr Fälldin frågade om finansministern har någon beredskap för den kommande högkonjunktur som man kan ha olika uppfattningar om när den kommer men som herr Fälldin ändå menar rimligtvis bör komma. På den punkten har herr Fälldin rätt. Ja, vi har ju marginalerna i den reserv av arbetskraft som vi för närvarande inte har sysselsatt och naturligtvis i den reserv av arbetskraft som sysselsättes på grund av de injektioner i form av kreditoch kapitalstimulanser som regeringen har satt in under det senaste halvåret. Det är en ganska god reserv. Om vi därtill kan räkna med att vi också har ett fortsatt utbud som är starkare än tidigare, av skäl som jag har berört och därför inte behöver upprepa, tycker jag nog att reserverna är ganska goda. När man sedan tar upp frågan om en eventuell räntesänkning i dagsläget och i första hand efterlyser en sänkning av den långa räntan, så kan det naturligtvis vara intressant att se litet grand på hur ränteläget ter sig i världen för närvarande. Man har talat så mycket om att tyskarna sänkte diskontot med 1 procent till 3 procent. Det betyder inte att de har lägre långa kapitalräntor än vad vi har i Sverige. De har förmodligen inte heller lägre korta räntor än vi har, eftersom de har en distans mellan sina korta pengar och diskontot som är längre än motsvarande distans hos oss. De nuvarande diskontolägena visar att Sverige har 5 procent, Danmark 7 procent, Finland 7,75 procent, Belgien 4,5 procent, Frankrike 6 procent, Italien 4,5 procent, Nederländerna 4,5 procent, Storbritannien 5 procent och Västtyskland som sagt 3 procent. Men jag har en känsla av att Västtyskland har ett direkt behov av att stimulera sin ekonomi på ett alldeles särskilt sätt just nu, och då ligger diskontosänkningen nära i blickpunkten. Man kan fråga sig om vi har samma behov av att stimulera ekonomin nu i mars månad. Jag är inte alldeles övertygad om det. Jag har mött en ganska intressant företeelse när vi behandlat framställningar från industrins sida om lössläppande av investeringsfonder för framför allt byggnader. Åtskilliga länsarbetsnämnder är tveksamma och menar att vi nog inte vågar släppa mer just nu, därför att det föreligger risk för vissa överansträngningar till sommaren på grund av att vissa specialarbetare nu är tagna i anspråk i så stor utsträckning. Man får följaktligen i dagsläget — det var det jag ville säga — behandla stimulansåtgärderna med försiktighet. Vi har inget intresse av att ställa till det så att vi hamnar i det läge som några talare har varit rädda för, nämligen att de återställande åtgärderna tvingas att bli för brutala och för besvärande för dem som konfronteras med dessa. När herr Fälldin kräver återhållsamhet med statsutgifterna, kraftigare ökning av industriinvesteringarna, ett handlingsprogram för näringspolitiken använder han dessa allmänna ord som låter rätt bra men som det är svårt att få något innehåll i. Skall staten även svara för den planerade näringspolitik som jag tycker jag har fått ett uttryck för önskvärdheten av i en del talares inlägg i dag?

Svårare ting kan ni ställas inför att bli eniga om, det försäkrar jag er. Den här gången lyckades ni bli eniga om en tämligen banal formulering. Varför, säger herr Fälldin med av indignation skälvande stämma — i den mån han kan skälva på stämman av indignation, men han gjorde ett litet försök — finns det inte med någonting om önskvärdheten av den regionala balansen i statsverkspropositionen innevarande år? Varför fick vi inte det inskrivet i finansutskottets betänkande?

”Ett riksdagens särskilda uttalande om den ekonomiska politikens mål och om att regional balans utgör ett sådant mål är mot denna bakgrund obehövligt”, säger finansutskottets majoritet. Det är den riktiga slutsatsen och därmed också svaret till herr Fälldin. När herr Fälldin sedan frågar om det är någonting med ortsklassificeringen som förändrat det hela, vill jag svara att det finns en promemoria om ortsklassificering, upprättad av en ämbetsmannagrupp utan något politiskt ställningstagande. Den är ingenting annat än ett försök att redovisa var samhället bör göra sina satsningar för att kunna bygga upp en bestående verksamhet med den service, den industri, den aktivitet, den skolutbildning och annat som är erforderligt för ett modernt samhälleligt liv. 75 procent av kommunernas utgifter och uppgifter dikteras av det här huset, säger herr Fälldin. Naturligtvis — jag tror att jag glömde bort att säga det tidigare — har centerpartiet sitt ansvar för detta. Ni har aldrig vägrat att vara med på förslagen. Ni säger sedan att det rimligtvis bör vara mera pengar till kommunerna, men som vanligt har vi aldrig hört någon rekommendation om varifrån pengarna skall tas. När sedan herr Fälldin kommer över till priserna håller jag honom räkning för vad han säger inledningsvis. Han avvisar slopandet av moms på livsmedel, och det tycker jag är ett framsteg. Men sedan börjar han fumla med orden och säger att man kanske skulle kunna lösa detta litet ”partiellt”, ställa budgetmedel till förfogande, subventionera mjölk, subventionera kött, subventionera fläsk. Väljer man den vägen, säger herr Fälldin som den försiktige politiker han är och skall vara när han representerar centerpartiet, så skulle man kunna tänka sig att gå till väga bit för bit och stegvis. Men herr Fälldin har naturligtvis inte bestämt sig. Detta är en intressant fråga, och den har ett mycket starkt sammanhang med hela den jordbrukspolitik som riksdagen praktiskt taget enhälligt ställde sig bakom år 1967. Då prövades och diskuterades frågan om man skulle ta en lågprislinje eller om man skulle bygga vidare på den politik som vi f. n. har. Man kom då fram till att lågprislinjen hade så många konsekvenser att man inte ville acceptera den. Regeringsförslaget gick i stället på den andra linjen, och riksdagen — även centerpartiet — ställde sig klart och enhälligt bakom detta. På de premisserna förs sedan förhandlingarna. Det nu gällande av riksdagen sanktionerade avtalet mellan regeringen och jordbrukarnas ekonomiska organisationer löper fram till den 1 juli 1974, och det bygger på den jordbrukspolitik som denna riksdag har antagit. Lägg märke till att den förhandlande parten, dvs. jordbrukarnas fackliga organisation, än så länge inte anmält att den vill riva upp något avtal på denna punkt! Centerpartiet känner väl sig måhända inte på samma sätt ansvarigt för avtalet som Lantbruksförbundet och RLF, som det hette på den tiden, eller den nuvarande sammanslagna organisationen gör. Centerpartiet känner sig kanhända som politiskt parti friare, men det bör ändå självfallet anse sig bundet av det riksdagsbeslut som gäller till dess att avtalstiden går ut. Det var en hård förhandling som vi hade med jordbrukarna, och den löstes i sista omgången på statsrådsplanet med jordbrukarnas ledning under en mycket dramatisk natt. Jag minns det ganska väl. Jordbrukarna hade gått ut med högre krav på priser men accepterade i uppgörelsens intresse så småningom en kompromiss, som sedermera godtogs i riksdagen. Avtalet gäller alltså till den 1 juli 1974. Diskussionen huruvida man skall tillämpa lågprislinje i strid med ett träffat avtal kan rimligtvis inte tas upp såsom ett resultat av en husmödrademonstration. Avtalet gäller så länge det gäller. Det vore intressant att höra om herr Fälldin har någon annan uppfattning på denna punkt. Sedan står det naturligtvis var och en fritt att sätta sig ner och fundera över om vi, när detta avtal någon gång 1974 skall avlösas av ett nytt, skall fortsätta att tillämpa den princip som vi hitintills har varit överens om eller om vi skall ha någon annan princip. Jag förmenar ingen rätten att föra denna debatt, men den skall föras vid sin rätta tidpunkt. Härvidlag är respekten för avtalet en alldeles avgörande omständighet.

Man skulle kanske kunna betala det — så föll herr Fälldins ord i går — genom att satsa på den framtida tillväxten. Ja, den där framtida tillväxten är sannerligen ingenting som i dag står till disposition utan vidare.

Att en ansvarig politiker och partiledare kan sitta inför svenska folket och säga att man skall kunna betala detta via budgeten och finansiera det genom den framtida tillväxten är för mig helt oförklarligt. Det vittnar ju om ett sangviniskt lättsinne som trotsar alla beskrivningar. Skall man ta det här på budgeten, då skall man vara beredd att ta det ögonblickligen och betala vad det kostar. Och hur skall vi betala det, ärade kammarledamöter, i dagens läge? Skall vi höja skatten? Ingen vill väl på allvar göra gällande att vi bör kraftigare underbalansera budgeten för den period som börjar den 1 juli i år och som slutar den 30 juni nästa år, en period under vilken upplåningen enligt vad jag i dag vet kommer att uppgå till 3,5 miljarder kronor — det kan bli mera. Det finns väl ingen som i det här konjunkturperspektivet kan hävda att vi sorglöst bör låna mera pengar och lägga ytterligare någon miljard till den kreditexpansion som jag har redovisat. Om man inte är beredd att ta den konsekvensen, är man då beredd att gå husmödrarna till mötes genom att omedelbart höja skatterna? Naturligtvis är inte herr Fälldin det. Är man beredd att avstå från en standardförbättring till folkpensionärerna som riksdagen har fattat beslut om? Naturligtvis inte. Är man beredd att göra några andra utfästelser på utgiftssidan — det må gälla försvar, utbildning, pensioner eller någon annan av de tunga posterna? Naturligtvis är man inte det. Och det var ju inte heller herr Fälldins avsikt. Eftersom de här husmödrarna — med all respekt för deras vetande — ju inte riktigt kan ha klart för sig hur den ekonomisk-politiska situationen i alla sina detaljer och komplikationer ser ut, så tyckte väl herr Fälldin att om han yttrade sig som han gjorde, kan det ju hända att de lägger sina röster på centerpartiet i nästa val. Och då är ju alla medel tillåtna! Vad herr Fälldin sade är ägnat att vilseleda och inge falska förhoppningar. Om kuraget inte räcker till för att säga sanningen, då är det bättre att tänka först och prata sedan, även om tänkandet skulle resultera i att man inte säger någonting alls. Jag vill också säga något med anledning av herr Heléns inlägg. Regeringen slog dövörat till för oppositionens förslag, sade herr Helén. Enligt hans mening hade vi kunnat få ut 23 000 av de arbetslösa i arbete, om vi hade gjort som oppositionen tyckte. Herr Helén hänvisade till någon nationalekonom, som lär ha uppträtt i min debatt på Nationalekonomiska föreningen i år. Jag kan inte riktigt erinra mig det där. Det är möjligt att något har fallit bort ur mitt minne, men att vederbörande, om han nu sagt det som herr Helén åberopade, skulle vara ett sådant kronvittne att yttrandet skall tas som en sanningsenlig redogörelse för vad resultatet skulle ha blivit, bestrider jag på det bestämdaste. Jag har ju tidigare i mitt inlägg försökt verifiera att de åtgärder som oppositionen föreslog, både konsumtionsstimulansen och sänkningen av den allmänna arbetsgivaravgiften, hade varit meningslösa och olämpliga i det här läget och säkerligen inte givit en enda arbetslös ett enda dagsverke mer. Sedan tog herr Helén upp strukturomvandlingens problem och talade om att vi lever i en tid av upptrissade krav och stress. Han efterlyste en miljö med mera mänsklig rytm. Och det är väl riktigt, om herr Helén säger detta och vänder sig till företagen. Han har ingen anledning att vända sig till regeringen på den punkten. Det är företagen som bestämmer takten och rytmen, och det är ju möjligt — jag bestrider det inte — att vi skulle ha mera harmoni i tillvaron, om det gick litet lugnare. Men ibland får man ändå ge företagen det erkännande som de har rättighet att få.

Jag säger detta speciellt därför att jag under en vecka har besökt ett främmande land och där haft möjligheter att se på den stora industriella kapacitet som det landet har och den höga arbetstakt som man där onekligen har. Även vi är inne i det utvecklingsschemat, och vi får väl försöka hänga med. Det väsentliga är att vi gör det bästa möjliga av situationen och på något sätt söker skapa balans gentemot påfrestningarna. Men man kan väl inte säga att all denna utveckling är av ondo. Den har ju fört med sig — som herr Bohman säger — att vårt lilla land har Europas högsta standard. Hur skulle det ha sett ut, om vi hade haft 200 000 lantarbetare som hade gått efter hästarna och plogen eller gått med lien i rågåkern, som var vanligt när jag började som jordbruksarbetare? Ja, det fanns väl för all del en och annan gammalmodig självbindare eller självavläggare, det sista var mera vanligt. Jag säger detta med hänsyn till herr talmannens sakkunskap på området. Hur skulle det ha sett ut här i landet om våra skogsarbetare fortfarande skulle ha gått med yxan, timmersågen och barkspaden och arbetat under samma förhållanden som gällde på 1930 och 1940-talet? När man talar om den lugnare rytmen på den tiden, glömmer man bort fattigdomen och allt annat som följde med det fysiskt hårda arbetet, som slet ut människorna vid tidig ålder. En 50-åring var förbrukad när jag var ung, vilket han ju inte är i dag. Det finns plus och minus. Det är rimligt att man redovisar båda faktorerna när man bedömer problemet. Vi skulle allesammans vara fattigare. Vi skulle släpa efter utbildningsmässigt, kulturellt och i alla andra avseenden. Vi skulle ha haft en långt mindre fritid. Det var inte tal om någon semester när arbetet gick i den låt mig säga lugnare takten och vi hade det mera harmoniska samhället, som det ibland brukar heta. Är det inte lika bra att konstatera utvecklingen sådan som den är och inrikta sig på att göra det bästa möjliga av den faktiska situationen men också erkänna vad utvecklingen har gett människorna och nationen i form av större frihet ekonomiskt, utbildningsmässigt, kulturellt och i andra avseenden. När herr Helén kom in på sitt allmänna mässande om att vad som saknas hos företagen i dag är framtidstro — vi skall ha en mera företagsvänlig politik, en politik som är offensiv och stimulerande, sade herr Helén — då är det bara ett upprepande av denna oändliga rad av honnörsord, som ständigt gör sig så bra från talarstolarna. Men på vilken punkt menar herr Helén att vi i Sverige inte skulle föra en näringspolitik som är lika framstegsvänlig som den man för i något annat land — detta gäller både skattepolitiken, forskningspolitiken och utvecklingen över huvud taget? Utvecklingen och konkurrensen, herr talman, kommer att tvinga fram ständiga förändringar. Vi kommer ständigt att ställas inför övergångsproblem. Vi söker lösa dessa övergångsproblem, men ingen skall tro att det är så enkelt att man kan stoppa utvecklingen och säga att det skall vara slut på strukturomvandlingen, det skall vara slut på den situationen att vissa områden och företag får bita i gräset medan andra företag får växa sig starkare. När vi är inplacerade i den internationella ekonomin, är det en ofrånkomlig lag för oss att inställa oss därefter. Det får vi acceptera. Det svenska folket vill inte heller acceptera något annat. Man har ständiga anspråk att standarden för varje år skall bli allt bättre, att man skall få ökade ekonomiska möjligheter och den större frihet som en bättre ekonomi ger. Så övergår jag till herr Helén. Av tidsskäl kan jag inte här kommentera allt vad herr Helén tog upp. Jag vill bara ta upp vad han avslutningsvis sade om att vi måste ha en bättre ramplanering. Denna ramplanering lanserades från folkpartiets sida för ungefär 15—20 år sedan. Man har hela tiden fört detta tal i allmänna ordalag. När vi från regeringens sida försöker planera möts vi ofta — mest från herr Bohmans sida men ibland även från herr Heléns sida — av den invändningen att vi skisserar upp ett samhälle av hårda och frihetsförkvävande regleringar. Man kan inte ropa på en hårdare planering och samtidigt kritisera att den planeringen binder upp vårt handlande för framtiden i enlighet med vad som skisserats. Ja, naturligtvis skulle också kravet på skattesänkningar komma upp i debatten i dag. Även om finansutskottet har avstått från att i detta sammanhang ta upp skattefrågorna skall jag självfallet inte neka herr Bohman och herr Helén glädjen att i sina inlägg ta upp även de synpunkterna. Herr Helén sade att de nuvarande marginaleffekterna är omöjliga i längden. Jag tror att det, hur otäckt det än kan låta, är en korrekt bedömning att här säga ifrån att det inte är möjligt att göra några nämnvärda förändringar genom att fingra på marginaleffekterna i skattebördan. Det skulle kosta oss 3 miljarder kronor att i de inkomstlägen det här är fråga om förändra en marginalskatt som nu tar 630 kronor på de sista intjänta I 000 kronorna dithän att man nöjde sig med att ta bara 600 kronor i stället. Jag är inte övertygad om att det utan vidare är att föredra att låta skattebetalaren göra denna vinst på 30 kronor på den sista tusenlappen, om man jämför med den sociala utvecklingspolitik på olika områden som vi kan driva med dessa pengar och som resulterar i åtgärder som kommer alla människor i samhället till godo. Kravet växer på en familjepolitisk reform, säger herr Helén, samtidigt som han kräver skattesänkningar. Det är ju ett från hans sida ständigt återkommande tema. Jag skall därför här gå förbi den saken. Allra sist, herr talman, kräver väl artigheten att jag försöker direkt kommentera en del av vad herr Bohman sade i sitt inlägg. Känslan av trygghet har upphört, säger herr Bohman, människorna känner maktlöshet inför utvecklingen, det går bakåt ekonomiskt på grund av skattebelastningen, etc. Ja, alla begriper att det här är fråga om enorma överdrifter. I den mån detta är uttryck för en bestämd ideologi måste jag säga att det är en katastrofernas ideologi. Varför skulle katastroferna just nu bli så aktuella, när herr Bohman och hans förfäder inom det, som det heter, slitstarka högerpartiet har dragits med oss i fyra decennier? Nej, detta är bara ett försök att skrämma med ord och ingenting annat. Vad som gjorde herr Bohmans inlägg speciellt intressant var att han för en gångs skull kunde citera Aftonbladet och dess ledare. Sedan man från herr Bohmans sida formligen kräkts över Aftonbladet i alla år, tycker man tydligen nu att Aftonbladet är något som kan citeras när det gäller herr Bohmans tolkning av frihetsdogmen. Jag är övertygad om att om herr Bohman läser Aftonbladet dag för dag så kommer han säkert att finna, att Aftonbladets rekommendationer för att uppnå denna frihet är helt annorlunda än de framgångslinjer som herr Bohman skulle kunna acceptera. Herr Bohman drar sedan upp perspektivet för 1970-talet och räknar med en ökning av vår standard på 3,5 procent per år. Jag kan väl acceptera den siffran och skall här hålla mig till samma exempel. Herr Bohman säger att vi blir reellt 35 procent rikare under det tiotal år vi har framför oss. Sedan kommer herr Bohman fram till att på grund av skatter och ansvällning av den offentliga sektorn så händer egentligen ingenting alls. Det blir bara sämre år efter år. Det där är herr Bohmans uppfattning som jag ständigt försöker bryta upp för att få herr Bohman att förstå, att stat och kommun i vårt demokratiska samhälle inte är någonting som står vid sidan om den enskilda människan. Om man i kollektiv demokratisk mening beslutar sig för en satsning via kollektivet till de enskilda människornas bästa, så är det demokratins spelregler, och det får man finna sig i, herr Bohman. Det är ju inte på det sättet att man öser ut pengarna någon annanstans. I en ständig utveckling är det ju ett behov av en offentlig sektor — det må vara sjukvård, det må vara undervisning, det må vara kultur, det må vara mycket annat, som kräver sitt. Därför kommer man alltid till att detta är en fråga om hur vi vill välja våra favörer. Hur stor del av de favörer jag tar emot skall jag ha från min individuella förtjänst och hur mycket skall jag ha från kollektivet? Den frågan kan man ställa. Personligen har jag gjort mig till tolk för att jag tror, att vi kommit i ett läge där denna relation är ganska maximal och optimal. Vid fortsatt tillväxt kan följaktligen relationerna bibehållas men inte nämnvärt förändras. " Avkastningen från det offentliga går ut till den enskilde. Allt går till den enskilde — det må vara rättsordningens upprätthållande, det må vara polisens förstärkning med ytterligare 700 man som herr Bohman vill ha och som kostar pengar och tas från det belopp som den enskilde i annat fall skulle ha för egen räkning. Det skall vara pengar till det försvar som herr Bohman kommer att anse skall ha mera pengar än jag anser att det skall ha. Detta angriper också det personliga belopp som den enskilde har till sitt förfogande. Hela tiden är det ju fråga om bedömningar: Vad skall kollektivet ge till människan och vad skall människan för egen del disponera över? Jag har sagt ungefär hur jag ser på det hela. Jag menar att problemet bör redovisas så här och inte i denna snöpta form som herr Bohman redovisade, nämligen att allt vad kollektivet har ligger vid sidan om den enskilda människan och hennes behov. När sedan herr Bohman kommer tillbaka till husmödrarnas protester så är det frestande att erinra herr Bohman om, att det engelska högerpartiet gjorde sin valseger på att skicka ut sina agitatorer och propagandister till livsmedelsbutikerna för att intervjua husmödrarna. Man drev envist linjen: Stiger inte priserna för mycket? Är inte livsmedlen för dyra? Får ni inte för litet kvar för egen räkning? Man gav denna ensidiga redovisning och ingenting annat. Man gjorde det i förhoppningen att det politiskt skulle ge det resultat man önskade. Då fick den korrekta redovisningen stryka på foten. Det engelska torypartiet fick som de ville. Man kom in i regeringen, och man gick in med stora deklarationer — ungefär samma deklarationer som vi har uppbyggts med från talarstolen här i dag från herr Bohmans sida. Det var hur den enskilde skulle klara upp problemen, hur den enskilde skulle klara även näringspolitiken och hur samhället skulle hålla fingrarna borta. Det var precis den gamla psalmen som vi hört så många gånger. I England fick man tillfälle att prova politiken. Resultatet blev att England under fjolåret hade den högsta prisstegringen i Europa och den lägsta produktionstillväxten i Europa. Man har konfronterats med ideliga strejker och konflikter på arbetsmarknaden. De skulle lägga ned varvet uppe i Newcastle därför att det inte bar sig. Under det sista av dessa veckor håller man på att rekonstruera varvet Newcastle med statsmedel. Man kan inte ta konsekvensen av att 8 000 å 10 000 varvsarbetare råkar befinna sig där utan att ha något arbete. Det är skillnaden mellan teorierna som man framför i talarstolen och valbroschyrerna och den hårda och praktiska verklighet som varje regering konfronteras med. När jag nu varnar herr Bohman från att fortsätta med detta tal så är det inte precis därför att jag tror att han har så stora möjligheter att konfronteras med de praktiska problemen. Men just detta engelska exempel ger rätt mycket som herr Bohman bör tänka på i fortsättningen. Ja, herr talman, litet mer än den timme som var mig tillåten har jag tagit i anspråk. Kammaren har varit vänlig tidigare och tolererat detta, och kammaren har varit vänlig i dag också och tolererat det utan några ostentativa demonstrationer. Jag är emellertid färdig med vad jag skulle ha sagt i denna första omgång. Jag har velat korrigera en del av ovederhäftigheterna. Jag har förut velat se de viktiga politiska problem som debatteras från den rätta utkikspunkten och ge problemen den bedömning de bör ha, nämligen att allt inte är ensidigt. Man bör se ett problem i hela dess vidd och dra slutsatserna därefter.

Herr talman! Det är många saker i finansministerns anförande som jag gärna skulle vilja kommentera, men tidsreglerna gör att jag får begränsa mig. Får jag börja med att säga att finansministern säkerligen är rätt ensam om att ha märkt en omsvängning i sysselsättningsläget sedan månadsskiftet oktober-november. Att det varit ett ökat utbud är i långa stycken ett resultat av formliga kampanjer som arbetsmarknadsstyrelsen vidtog för att få ut kvinnorna på arbetsmarknaden. Denna strävan underströks ju genom den skattereform som genomfördes. Människorna svarar på dessa politiska beslut och börjar fråga efter arbete. Att sedan ta detta som intäkt för växande arbetslöshetstal det tycker jag inte är riktigt korrekt. Finansministerns tal om en högre ambitionsnivå kommer i varje fall inte till uttryck när han granskar just arbetslöshetssiffrorna. Beträffande talet om den regionala balansen hänvisar finansministern till vad som sägs i betänkandet. Det är verkligen inget klarhetens aktstycke i den frågan. Här talar man om att uteslutandet av regional balans i årets finansplan ”torde knappast ha till syfte att förändra innebörden i — — —” osv. Om man nu var så övertygad om regeringens och finansministerns avsikt och med tanke på de kontakter som finns med kanslihuset och kontakterna inom partiet borde man haft en möjlighet att åtminstone skriva rakt på sak att ”det har inte till syfte”. Men det vågade inte den socialdemokratiska majoriteten göra, utan man skriver förhoppningsvis att det ”torde knappast ha till syfte — — —"”. Men om det nu är så att detta fortfarande gäller, vad är det som hindrar att man låter detta komma till formligt uttryck genom att ha med det i uppräkningen i målformuleringen? Andra saker som man har bestämt sig för återkommer ju år efter år. Varför skall man mönstra ut just denna del? I diskussionen om livsmedelspriserna har jag sagt förut och jag upprepar det än en gång att jag aldrig har beskyllt regeringen för någon tvekan inför att stå fast vid ingånget avtal med jordbruket. Vi har ifrån vår sida aldrig satt i fråga att man skulle ändra på detta avtal. Jag gav också i mitt förra anförande klart uttryck åt att det inte är något ingrepp i jordbruksavtalet, om man nu skulle vidta en sådan åtgärd som vi här talar om, vare sig detta sker direkt genom att man inriktar sig på mervärdeskatten eller man går den andra vägen. Det är denna inställning som ligger bakom att jordbrukets organisationer inte agerar i denna fråga. Det angår dem helt enkelt inte hur saken löses. Vilken väg man här än väljer, så innebär det inte ett enda öre mer till jordbrukarna. Vilken metod man än använder här, så är det uteslutande en fråga om att sänka priset för konsumenterna, att kompensera dem för mervärdeskatten. Det här är ingen diskussion som vi har tagit upp denna vecka. Jag sade i mitt huvudanförande att de här tankegångarna redovisades i en partimotion från vårt håll till årets riksdag. Jag sade också att vi har inte bundit oss i frågan. Sedan uppträder nu finansministern här och vänder sig mot mig med indignation, när jag stillsamt anvisar här, liksom jag gjort tidigare, att om man väljer den här metoden som vi kallar lågprislinjen, kan man vidta åtgärderna pö om pö. Man kan då i olika omgångar ta så mycket som man orkar med, man kan inrikta sig på något eller några livsmedel som har stor betydelse i husmanskosten. Även när jag talar om möjligheten att utnyttja tillväxten av våra resurser möter jag samma irritation från finansministerns och regeringens sida. Ni vill tydligen ha monopol på att själva avgöra hur de ökade resurser som skapas genom tillväxten i vår ekonomi skall användas. Varje gång det kommer ett förslag ifrån oppositionens sida om en åtgärd som skulle kunna vidtas, säger man från regeringens sida stopp, därför att tillväxten redan är intecknad. Utvecklingen själv brukar ju korrigera det där. Finansministern gav mig rådet att tänka mig för innan jag talar. Själv tycker jag att jag talar stillsamt. Är det erfarenheterna från utformningen av Kramforsmanifestet som ger finansministern anledning att ge mig den rekommendationen?

Fru talman! Finansministern startade med att säga att han skulle ställa kyrkan mitt i byn och korrigera en rad ovederhäftigheter. Jag tycker då att det var ganska märkligt att herr Sträng sedan kunde påstå att varje krona av momsen går tillbaka till medborgarna. Statens hantering skulle alltså inte kosta ett enda öre. Det är ett exempel bland flera. Ett annat exempel är ju herr Strängs uttalande att oppositionens förslag i höstas inte skulle ha gett ett enda dagsverke mer. Det är klart att man kan diskutera detaljerna i den beräkning som har gjorts av en dugande nationalekonom, verksam inom konjunkturinstitutet. Det var alls ingen löst utkastad siffra jag nämnde. Den byggde på en ingående undersökning. Man kan självklart inte med säkerhet säga att det just skulle ha blivit 23 000 nya arbetstillfällen — det kanske skulle ha blivit 22 000 eller 24 000. Men finansministern kan inte begära att han skall bli trodd, när han säger, att oppositionens förslag inte skulle ha gett en enda arbetare ett enda dagsverke mera. Vad herr Sträng kommer med i sin beskrivning av arbetslöshetssituationen är en skönmålning av verkligheten som inte stämmer. Det är bortförklaringar i så stor utsträckning att herr Sträng nästan lät som en svensk olympialedare som kommit hem från Sapporo. Jag trodde att finansministerns Japanresa skulle ha lärt honom någonting annat. Var och en som lyssnade till finansministerns skildring av ett folk som tydligen skulle ha fickorna fulla med pengar och rusar och köper bilar och TV-apparater måste ju fråga sig: Vilket land talar han egentligen om? Hur är det beställt med en finansminister som jämför siffrorna i januari 1972 just med siffrorna i januari 1971, den månad då det var en klar avmattning efter den köprush inför momshöjningen vid årsskiftet som föranleddes av att så många förlade sina köp före det årsskiftet? Det är ingen tvekan om att herr Strängs försök att bortförklara de faktiska verkningarna av arbetslösheten surrar falskt i öronen på dem som inte har fått ett jobb eller är rädda för att förlora det jobb de har. Sedan vill jag beröra det stora avsnitt i finansministerns anförande, där han gjorde gällande att jag inte på något sätt skulle hålla socialdemokratin räkning för de förbättringar i det svenska samhället som har skett sedan 1930-talet. Men det var ju just det jag försökte säga. Jag förklarade att här har inte minst socialdemokratin gjort mycket för att samhället skulle bli mänskligare. Jag sade att vi alla som har varit med och arbetat på detta har rätt att vara stolta över det. Men detta erkännande kan ju inte trolla bort det faktum att finansministern här ger en beskrivning som visar att han blundar för att så många människor ser att han misslyckats med sin ekonomiska politik under de senaste åren. Det finns alldeles för många vittnen på det för att det skulle löna sig att försöka framställa verkligheten sådan. Det är alla de människor som måste vända på varje slant och som lever i en känsla av otrygghet i sitt arbete eller inte har något arbete alls. Jag tyckte emellertid att vi fick två besked av finansministern, ett klart och ett som jag ännu så länge bedömer som oklart. Det klara beskedet gällde tyvärr marginaleffekterna. Om dem säger finansministern häpnadsväckande nog, att några nämnvärda förändringar på marginaleffekterna inte skulle vara möjliga. Menar verkligen herr Sträng, att vi skulle slå oss till ro med den samlade effekten av skatter och bortfallna bidrag, som sätter barnfamiljerna i en så svår situation? Vad skulle vi då med en skatteutredning till, för finansministern tänker väl ändå tillsätta den skatteutredning som riksdagen har beställt? Nej, är det verkligen så illa får vi försöka klara oss utan herr Sträng. Det andra beskedet som jag ännu så länge bedömer som mera oklart gäller matpriserna. Det långa resonemanget på den punkten innebar ju huvudsakligen ett onyanserat skäll på herr Fälldin. Men inte ett ord kostade finansministern på sig om det jag sade, nämligen att vi borde inom ramen för gällande avtal kunna resonera om vad vi kan göra för att dämpa ytterligare prisstegringar. Skall jag fatta det så att ni inte vill resonera? Skall jag fatta det så att ni tänker göra någonting själva? Eller skall jag fatta det så att ni inte tänker göra någonting alls åt de ytterligare stigande matpriserna? Jag skall skänka några minuter av min repliktid åt finansministern, så att han får tid att svara på frågan.

Fru talman! Kollegerna här i kammaren har säkert fäst sig vid att i snart sagt varje debatt som vi har fört här under de senaste åren har antingen statsministern eller finansministern försökt köra mig i halsen jämförelser med utvecklingen i England. Det är något slags hatkärlek till det engelska torypartiet och det engelska torypartiets förmenta misslyckanden som tydligen har fångat både statsoch finansministern. Men det finns, herr finansminister, brutna vallöften även här hemma. Jag kan nämna vallöftet från 1967 om den billigare smörgåsen och från 1970 om att två tredjedelar av svenska folket skulle få lägre skatt. De engelska exemplen ger mycket som herr Bohman borde tänka på, sade finansministern. Därför skall jag för en gångs skull acceptera finansministerns jämförelser och liksom han citera från England. Citatet ger en något annan bild av det ”svarta” parti som tories sägs utgöra. Det är hämtat ur en artikel skriven av Anthony Lewis i New York Times, som verkligen inte kan betraktas som politisk part i målet. Han skrev för några veckor sedan följande: ”För sju år sedan, när jag första gången såg underhuset i arbete, var en ny labourregering under Wilson Storbritanniens hopp. Den förkroppsligade längtan i landet efter en förnyelse i landet, efter ett slut på den långsamma, fadda tillbakagången, efter början på ett friskt nationellt äventyr, en Elisabethiansk anda, anpassad efter en vetenskaplig tidsålder.” Det var väl vackert? Men sedan fortsätter han: Hur cyniskt verkar det inte nu att erinra om dessa drömmar. De har förvandlats till damm. Labourpartiet har inte längre några drömmar och ingen synlig politik i de stora frågor Storbritannien står inför. I stället för djärva visioner om framtiden har det nu en sur fixering vid det förgångna. När man tittade ner på labours första bänk på torsdagskvällen, så fanns de där, dessa sura män, männen som är rädda för förändringar. Det går alltså att dra paralleller på olika håll i den politiska världen, herr statsminister, förlåt mig, finansminister, menar jag naturligtvis — men jag har inget emot förändringen. Den bild — jag instämmer med herr Helén — som finansministern tecknade alldeles nyss av människornas situation i Sverige var klart missvisande. Man fick en känsla av att här var butikerna fyllda av köpstarka lyckliga människor, som egentligen bara hade ett problem att lösa, nämligen: Hur skall vi göra av med våra pengar på möbler och bilar och lyxmat av olika slag? Ja, det finns givetvis motsägelser i vårt land, självklart finns det sådana här kontraster. Men till den svenska bilden hör framför allt de ”nyfattiga” som jag har talat om, de som inte kan klara sina hyror utan bidrag, och de husmödrar som reagerar mot de stigande priserna. När vi har siffror som visar att människor som ligger i inkomstläget mellan 30 000 och 45 000 kronor och har barn i dag inte kan höja sin levnadsstandard hur mycket de än jobbar, hur mycket de än sliter, så borde väl detta säga oss mera än bilderna från de fyllda butikerna. I värsta fall får de människor jag tänker på en sämre standard, hur de än arbetar och sliter. Detta är bilden av hur en stor del av det arbetande svenska folket har det i sin vardag. När jag citerar Aftonbladet gör jag det långt ifrån med någon sympati. Men när Aftonbladet för en enda gångs skull tecknar en något så när riktig bild av den situation som människor upplever, då tycker jag att jag har rätt att med visst välbehag återge även Aftonbladet. Vi brukar tala om syndare som sig omvänder. Jag tror att det är herr Strängs favorituttryck. Inte vet jag hur länge Aftonbladets omvändelse varar. Kanske bara över en dag. Det är möjligt att chefredaktören var bortrest och att det var en annan som skrev ledaren, men det är ändå betydelsefullt att t.o.m. Aftonbladet kan ge en bild av situationen i dag sådan som den upplevs av majoriteten av löntagarna. Så känner de det, så upplever de det! Då säger finansministern att vi har det ändå så gott ställt och att löntagarna i Sverige även efter skatt får mer över än i andra länder. Jag tror vi låg tvåa i den tabell som finansministern hänvisade till. Om jag inte är fel underrättad — statistik är verkligen farligt, det vet vi båda två — har inkomsttagarna i Sverige i skiktet mellan 25 000 och 50 000 kronor de lägsta disponibla inkomsterna efter direkt skatt vid en jämförelse med Norge, Västtyskland, England, Schweiz och Förenta staterna. Jag har då inte tagit hänsyn till olika sociala bidrag och inte heller till den indirekta skatten. Men efter direkt skatt befinner sig alltså de svenska inkomsttagarna i en sämre situation än flertalet andra. Det gläder mig att finansministern inte ifrågasatta siffrorna i min framtidskalkyl. Jag tycker att det är värdefullt. Det är också värdefullt att finansministern förklarade att vi nu befinner oss vid den ”maximala och optimala” gränsen, eller vad det var finansministern sade. Vi kan alltså inte gå längre än vi hittills gjort i vår avvägning mellan vad kollektivet fordrar och vad de enskilda vill ha kvar. När de enskilda bedömer sin ekonomiska situation i dag är jag övertygad om att de säger sig att utvecklingen måste bromsas. Därför kommer de kalkyler som jag redovisade — och som finansministern alltså inte har ifrågasatt — inte att kunna förverkligas. De enskilda löntagarna och väljarna kommer att se till att regeringen inte får möjlighet att förverkliga den framtidsprognos dagens utveckling pekar fram emot.
Fru talman! Finansministern citerade långa stycken ur Veckans Affärer om den ökade köplusten i affärerna. Jag tror att han också skulle besöka en konsumaffär och höra vad husmödrarna säger om de höjda matpriserna. Det är kanske ett viktigare vittnesbörd för ett socialdemokratiskt parti. Vi tror att det är nödvändigt att statsmakterna verkligen gör någonting för att förbättra läget för barnfamiljerna, för låginkomsttagarna, för majoriteten av löntagarna som drabbas hårt av stigande priser och hyror. Man måste göra något för att förbättra deras levnadsstandard — det är vad det handlar om. Det har sagts att det bara kan ske genom en större tillväxt av produktionen. Men hur länge skall de som hårt drabbats av prisstegringarna vänta på den? Det har också sagts att en annan möjlig metod är en allmän skärpning av skattetrycket. Men just höjningen av mervärdeskatten, som borgerliga och socialdemokrater var överens om att genomföra i fjol, är en av de viktigaste orsakerna bakom prisstegringen också när det gäller maten. Den höjda levnadsstandarden för de arbetande människorna måste åstadkommas genom en rättvisare fördelning av produktionsresultat och tillgångar i samhället. Det är också innebörden i våra förslag. Vänsterpartiet kommunisterna kräver ett borttagande av momsen på livsmedel och vill täcka skattebortfallet genom höjda skatter på kapital, bolagsvinster m.m. samt genom minskade militärutgifter. Får vi inte omedelbart bort momsen på all mat, skulle vi och familjerna här i landet med tillfredsställelse hälsa ett slopande av momsen på viktiga basfödoämnen, ju fler dess bättre. Dettta är den bästa och redigaste vägen att gå. Vi anser att man nu skall utreda en övergång till lågprislinje för jordbruksprodukter, som vårt parti krävde 1967 och 1971. Men vi är inte anhängare av en övergång till lågprislinje som genomförs på det sättet att majoriteten av familjerna med höjda skatter får betala lika mycket som de får i sänkning av livsmedelspriserna, dvs. så att förändringen inte alls förbättrar deras levnadsstandard. Man kan också tänka sig en kombination av nedsättning av momsen och lågprislinjen. Det avgörande blir då kombinationen. Dessutom bör barnfamiljernas ställning förbättras genom ett ökat familjestöd. Men det får inte ges som en kompensation för prisoch hyresstegringar; det skall innebära en verklig förbättring av barnfamiljernas ställning och standard. Det var meningen när barnbidragen infördes och det måste vi hålla fast vid. Det viktiga är att det nu görs någonting som förbättrar läget för barnfamiljerna, för låginkomsttagarna, för majoriteten av löntagarna. Vi anser att den metod som snabbast ger resultat är att slopa moms på maten, men vi är för vår del beredda att utan fördomar diskutera varje annat förslag som syftar till samma mål. Man måste emellertid ha klart för sig att det handlar om en fördelningsfråga och att i denna olika klassintressen står emot varandra. Vårt parti stöder varje åtgärd som leder till en förbättring av barnfamiljernas, pensionärernas och lönearbetarnas läge. Herr Sträng tog upp den siffra för arbetslösheten som jag hade nämnt — jag sade att det finns en undersysselsättning på en halv miljon — och ville ifrågasätta riktigheten av de s.k. AK-undersökningarna. Han hänvisade till brev som han hade erhållit från gamla damer. Jag tror inte att ett par brev från gamla damer är vad statistikerna kallar statistiskt relevant material. Jag vill i stället citera ett uttalande av den kände arbetsmarknadsforskaren Rudolf Meidner i Folket i Bild/Kulturfront, som också är en pigg och bra tidning liksom Veckans Affärer, men den kanske har ett något annat innehåll. Han säger om de bägge undersökningsmetoder som finns: ”Båda speglar väl konjunkturförändringarna. Men AK-undersökningarnas siffror över antalet arbetslösa ger ett bättre mått på nivån, enligt min uppfattning. AK-undersökningarnas totalsiffror är tillförlitliga, och undersökningarna genomförs på ett betryggande vetenskapligt sätt.” Det säger alltså en av vårt lands främsta forskare på det här området. Herr Sträng tog också upp de ökade subventioner till redarna som regeringen vill ge och menade att de var nödvändiga för att säkra sysselsättningen. Ja, jag vet att detta är regeringens huvudlinje. Man skall höja bolagens profiter och därigenom söka påskynda en högkonjunktur. Den teoretiska bakgrunden till denna linje har nu herr Sträng också gett i sitt anförande. ”Kapitalism” och ”storfinans” är okvädinsord enligt hans omdöme och tydligen opassande att använda. ”Ett annat samhällssystem” är helt olämpligt. Hör det, ni socialdemokrater som fortfarande anser att ni är socialister!

Fru talman! I mitt anförande gjorde jag gällande att under de senaste fem åren har det relativt sett blivit en sämre utveckling här i Sverige än i jämförbara länder. Det gäller prisstegringstakten, det gäller sysselsättningsläget och det gäller utvecklingstakten. Det är ett helt riktigt påstående, herr finansminister, och det är ett påstående som alls icke bara jag har gjort utan också många andra och som man med enkel statistik kan läsa sig till. Ändå stiger herr Sträng upp och förklarar myndigt att jag har farit med ovederhäftigheter. Vad gjorde herr Sträng då? Jo, han läste upp hur prisutvecklingen har varit under 1971 i Sverige jämfört med andra länder. Men jag har talat om hur det har varit i genomsnitt under de senaste fem åren. Läs på s. 28 i den preliminära nationalbudgeten — där står alla siffrorna — och konstatera att det inte är jag som far med ovederhäftigheter utan herr Sträng som felanvänder statistik! För att få det litet bättre för sig själv räknar herr Sträng dessutom bort momsen från den svenska prisökningen under 1971. Man kan ju diskutera om man skall göra det. Men hur är det, har herr Sträng när det gäller prisökningen i andra länder, som Ni jämförde den svenska prisökningen med, också räknat bort mervärdeskattehöjningar? Andra länder höjer också indirekta skatter ibland, även om det kanske inte blir lika kraftigt som här i landet. Hur gjorde herr Sträng sedan, då han påstod att jag for med ovederhäftigheter när det gällde tillväxttakten? Då tog han inte 1971, för det hade varit ett förskräckligt dåligt år att jämföra med, utan då tog han hela 1960-talet i stället. Jag upprepar att jag talade om en utveckling som har försämrats relativt sett under de senaste fem åren, och även här är min observation helt riktig. Det är konstigt att herr Sträng vill få andra att framstå som ovederhäftiga genom att ena gången jämföra med bara ett visst år och andra gången jämföra med ett helt decennium. Det är inte en riktig metod. Jag talade en del om det skatteraseri som råder här i landet, herr Sträng; jag vet inte om det var det som gjorde att herr Sträng började tala om docerande docenter och om att vetenskapsmän höll på att degenereras här i kammaren osv. Mig stör det inte ett dugg att höra sådant från finansministern, men jag tror inte att det förbättrar politikers anseende när man slänger den typen av kommentarer omkring sig. Herr Sträng sade att det skulle kosta 3 miljarder att på något sätt sänka marginalskatterna. Jag menar, herr Sträng, att det kommer att kosta mycket mer än 3 miljarder att hålla på med det skattesystem som vi för närvarande har. Det kommer att visa sig betydligt dyrare därför att den ekonomiska utvecklingen i landet inte kommer att tåla det, och det är mot den bakgrunden som jag vågar göra gällande att er politik i praktiken är reformfientlig — inte era önskemål men er politik.
Fru talman! Eftersom jag tog så god tid på mig för mitt första inlägg skall jag klara av det här mycket kvickt. Jag uttryckte mig ofullständigt på en punkt när jag sade att en justering av marginalskattesatserna med 3 procent i de här intressanta inkomstlägena kostar 3 miljarder. Man kan inte göra en sådan sänkning utan att också ta med de lägre betalda än dessa som befinner sig i 30 000-kronorsklassen. Därför låg bakom mitt inlägg att man självfallet skulle tillgodose dem på motsvarande sätt. Vidare kan man icke finansiera en sådan skattesänkning med mindre än att man får ta ut pengarna på momsen, och då aktualiseras i vanlig ordning frågan om vissa sociala kompensationer. Men slutsatsen av det hela blir ändå, som jag sade i mitt första inlägg, att vill man vinna den lilla förbättringen med tre enheter på marginalskatten i de här intressanta inkomstlägena, då är det någonting som i det skattepolitiska sammanhanget kostar sådana belopp som 3 miljarder. Det är en intressant redovisning, sedd från den synpunkten att många tror att man genom att justera marginalskatterna skall kunna åstadkomma avgörande förändringar i skattelindrande syfte. Tyvärr är inte läget så bra. Herr Fälldin gjorde i sitt andra inlägg en deklaration, och som en hederlig karl skall han väl tas på orden. Han sade att han aldrig har ifrågasatt att ändra jordbruksavtalet. Då vill jag göra herr Fälldin uppmärksam på att jordbruksavtalet har sin speciella konstruktion. Det är konstruerat med en mittenprislinje, med en undre prisgräns och en övre prisgräns och med möjligheter till marknadsanpassningar av priserna — marknadsanpassningar som slår i jordbrukarledet mellan dessa båda prisgränser. Om man inbillar sig att man skall kunna föra in en lågprislinje — eller en del av en lågprislinje — i jordbruksavtalet, så är det fysiskt omöjligt. Det är någonting som är så fjärran från hela avtalets konstruktion att man skulle få lov att riva upp avtalet och göra ett annat avtal. Om inte herr Fälldin menar att man skall riva upp ett träffat avtal, då är alltså diskussionen för tidigt väckt och då är det andra bevekelsegrunder bakom. Det var det jag ville ha sagt. Vill man föra den här diskussionen, så kan man göra det när man är framme vid det nuvarande avtalets utlöpningstid, dvs. juli månad 1974. Jag blev litet överraskad över herr Heléns utvecklade känsla för proportioner när han tror att det är en poäng då han säger: ”Här påstår nu finansministern att varje krona går tillbaka till medborgarna. Han tänker ju inte på de administrativa kostnaderna för att sköta det hela.” Den här operationen vi gjorde gällde 4 500 miljoner, som togs ut via indirekt beskattning och som sedan till sista kronan fördelades på direkta skattesänkningar, bidrag till kommunerna och sociala stödåtgärder. Att det kostar några kronor att administrera det hela är alldeles uppenbart, men den kostnaden är en nullitet i jämförelse med det totala belopp, 4,5 miljarder, som det här är fråga om. Sedan var herr Helén angelägen om att understryka att vad han hade sagt var en honnör och ett erkännande till socialdemokratin för dess arbete och dess medverkan i samhällsomdaningen under de här fyra decennierna. Jag tyckte att detta kom bort i rätt hög grad under det första inlägget, men det var ju bra att det sades klarare och mera pregnant i det andra inlägget. Mitt svar till herr Helén är detsamma som till herr Fälldin: Det finns inte möjligheter att göra några förändringar genom något slags lågprislinje inom nuvarande jordbruksavtal. Man skulle få bryta upp ett avtal som parterna har varit ense om och som riksdagen har godtagit. Slutligen vill jag säga till herr Bohman att när jag talar om England så beror det inte på vare sig någon hatkärlek eller något speciellt behov att slå herr Bohman i huvudet med det engelska i och för sig ganska tragiska exempel, som vi alla avläser för närvarande. Det är helt enkelt dikterat av att England är det enda praktiska exemplet på vart det bär hän, när man omsätter den politik i verkligheten som inte bara premiärminister Heath utan även herr Bohman troget gör sig till talesman för. Det är den enda jämförelsen vi har. Och då herr Bohman tar sig friheten att kritisera regeringens politik, med denna katastrofteori som han presenterar och alla de olyckor som har kommit över det arma svenska folket på grund av regeringens politik, så må det ju vara mig tillåtet att ge ett exempel från det land som praktiserar herr Bohmans politik, och det är sannerligen inte efterföljansvärt. När jag citerar Veckans Affärer är det naturligtvis inte för att därmed göra gällande att svenska folket utan undantag i snabb takt lägger sig ombord med färgtelevision och nya privatbilar och reser till Gambia och till Ceylon. Men jag anförde det här såsom ett uttryck för den konsumtionsökning som har ägt rum utan de generella stimulanser som oppositionen var så angelägen om att slå på ytterligare. Då säger herr Bohman: Men vi har så många nyfattiga. Mitt svar är att det är ju dem vi skall hjälpa — det är regeringens selektiva linje att hjälpa dem. Men man hjälper dem inte med de här generella åtgärderna. Och vad jag säger nu riktar sig även till herr Hermansson: Man behöver inte göra maten billigare för dem som reser till Gambia och Ceylon, för att ta det som ett exempel. Även om det råkar stå i Veckans Affärer, som herr Hermansson tydligen ogillar, finns det ingen anledning att tvivla på uppgiften om dessa resor. Det är här fråga om skattepengar som man sannerligen får vrida och vända på för att använda på bästa sätt för dem som behöver hjälp. Herr Hermansson har då hamnat på linjen, att han skall göra lindringar för dem som behöver och dem som inte behöver, för de rika och för de fattiga — det spelar ingen roll. Jag begriper inte hur herr Hermansson som representant för det kommunistiska partiet har hamnat på denna generella linje — i princip densamma som de borgerliga oppositionsledarna har hamnat på. Sedan är det riktigt, herr Bohman, att jag inte tror att man under 1970-talet kan göra nämnvärda förändringar i relationerna mellan vad människan skall ha för egen del och vad hon skall ha från kollektivet. Men om vi båda två utgår från att detta 1970-tal karakteriseras av en fortgående tillväxt, så blir det ju mer för kollektivet och mer för den enskilde, även om relationerna är oförändrade. När det sedan gäller AK-undersökningarna, så nonchalerar jag dem inte. Men när man envisas med att ha ett material som representerar två årgångar av skolbarn och sju årgångar av folkpensionärer och låter detta representativa material på 17 000 människor multipliceras på hela befolkningen, det vill säga 4,5 miljoner arbetsföra, så är inte detta ett riktigt adekvat uttryck för vad vi menar med arbetslöshet. Då vi talar om arbetslösa avser vi folk som har slutat skolan och inte hunnit bli folkpensionärer. Det tycker jag är ett riktigare sätt att redovisa arbetslösheten. Men AK-undersökningarna är riktiga om man vill redovisa sysselsättningen i samhället, vilket jag också underströk i mitt tidigare inlägg. Jag vidhåller att när herr Hermansson vill stämpla det här samhället som vi lever i såsom ett samhälle där det signifikativa är kapitalism och storfinans, då är herr Hermansson ute på andra vägar än dem som leder till en korrekt redovisning av vad det här samhället innebär. Det här samhället har regerats av svensk arbetarklass i fyra decennier. Det gamla Fattigsverige har nu blivit ett helt annat samhälle. Vi har en fackföreningsrörelse som under fyra decennier har vuxit sig så stark och slagkraftig att den del av produktionskakan som tas ut den vägen är en något så när rimlig och fair del av produktionen. Att gå ut och påstå att ett samhälle, där arbetarrörelsen har präglat utvecklingen politiskt från socialdemokratins sida och fackligt från svensk fackföreningsrörelses sida, är ett samhälle som styrs av kapitalister och storfinans, är att göra våld på sanningen. Det är helt enkelt en osanning man då sprider.

Det måste vara en orimlig ståndpunkt. Förlängningen av det resonemanget skulle då vara, att om man under löptiden gjorde något åt den indirekta beskattningen i övrigt, så vore man förhindrad att göra någonting på livsmedelssektorn. Om man är bunden åt ena hållet, så bör man ju rimligen vara bunden av samma avtal också åt det andra hållet. Men så vill ju inte finansministern resonera. Visst känner jag till att själva avtalskonstruktionen är uppbyggd så att man arbetar med övre och undre prisgränser och att vi har ett skydd mot den s.k. världsmarknaden när det gäller varor som så att säga flyter omkring där. Men det lär inte vara möjligt att med framgång hävda att hela systemet sätts ur spel om man använder en speciell metod för att justera priset för konsumenterna i syfte att eliminera mervärdeskattens verkningar. Får jag fråga: Vad är det för specialregler inbyggda i jordbruksavtalet beträffande lammköttet? Där finns det ju ett statligt tillskott på ett par kronor, och även där har vi en övre och en undre prisgräns. Inte innebär det några komplikationer i det fallet! Nej, herr finansminister, här är det inte fråga om något annat än att så långt man orkar sänka konsumentpriset, helt eller delvis ta bort momsen på vissa livsmedel. Och det är inte en diskussion som vi har tagit upp denna vecka. Jag vill hänvisa till att vi i början av årets riksdag väckte en motion, där de tre olika metoderna är redovisade. Jag har också flera gånger sagt att vi inte har bundit oss för någon speciell metod. Och jag opponerar mig mot att vi politiker på detta viktiga avsnitt skulle vara låsta i fråga om prisutvecklingen, därför att det finns ett avtal med jordbruket. När det gäller den skatt på livsmedel som är prishöjande, har vi att på politisk väg se efter huruvida den till alla delar skall ligga kvar. Det är det som är problemet.
Fru talman! Jag vill ägna mina tre minuter åt de två besked som jag här fått av finansministern. Det första var klart redan i förra rundan och är nu om möjligt ännu klarare: det blir med den nuvarande socialdemokratiska regeringen inga förbättringar i marginaleffekterna vid beskattningen. Tvärtom kommer dessa effekter att skärpas genom att herr Sträng nu liksom tidigare säger nej till indexreglering av skatten. Det betyder alltså att inflationen skall få fortsätta att slumpartat höja skatten. Det andra besked vi har fått här gäller matpriserna. Det var litet oklart i förra omgången — nu förefaller även det vara helt klart: Det finns, säger herr Sträng, ingen möjlighet att vidta några förändringar av matpriserna ens inom ramen för gällande avtal. Jag upprepar detta: Socialdemokratin tänker inte göra någonting för att dämpa ytterligare prisstegringar på maten. Om verkligheten, frestas man säga, inte stämmer med de socialdemokratiska ritningarna, desto värre för verkligheten, enligt herr Strängs sätt att resonera. Åt matpriserna görs ingenting. Eftersom det är regeringens starke man som säger det här får man väl utgå från att sista ordet nu är sagt. I så fall, fru talman, kan det hända att finansministern Gunnar Sträng den 1 mars kl. 16.16 startade ett politiskt förlopp som han inte själv ser slutet på.

Fru talman! Än en gång åter till Storbritannien. Finansministern påstår att han åberopat Storbritannien eftersom det är det enda praktiska exemplet på hur det skulle gå om moderata samlingspartiet skulle omsätta sin politik i verkligheten. Jag bestrider alldeles bestämt, herr finansminister, att man kan dra några slutsatser för vårt vidkommande av det konservativa partiet i England och dess politik. England var i så nedkört läge när det konservativa partiet kom till makten att det inte är möjligt att dra några sådana paralleller. Över huvud taget skall man vara utomordentligt försiktig när man gör jämförelser med utländska förhållanden. Jag har inte påstått att socialdemokraterna här i Sverige skulle arbeta efter labours mönster och kommer inte heller att göra det. Låt därför bli att dra paralleller! Men gör finansministern det och vill lägga över något ansvar på oss för vad det konservativa partiet i England uträttar, då får ni också finna er i att jag hänvisar till den syn på labours agerande som finns på många håll. Då får ni bära den tunga börda som labour har att bära. Mera intressant för debatten här hemma i Sverige, fru talman, är det indirekta erkännande inför 1970-talet som finansministern gjorde när han förklarade att han efter den utveckling som hittills ägt rum inte trodde att det skulle bli någon nämnvärd förskjutning mellan den enskilda och den offentliga sektorn. Med den fortgående tillväxt i den svenska ekonomin som finansministern såsom obotlig optimist, som det brukar heta, räknade med skulle var och en av dessa båda sektorer få tillräckligt mycket. Låt mig ännu en gång liksom Staffan Burenstam Linder påminna om hur tillväxttakten i svensk ekonomi successivt har sjunkit från första hälften av 1960-talet då den var 5,5 procent till andra hälften av 1960-talet då den var 4 procent, därefter till 2 procent och sedan till 0,3 procent. Vi hoppas ju alla att det vänder. Vi har all anledning att räkna med att det skall börja vända redan i år, men om det inte gör det och om tillväxttakten inte blir tillräckligt hög, hur beter sig regeringen då med de ökande kraven på transfereringar och annat, hur klarar man då fördelningsproblematiken? Tvingas man då inte, herr finansminister, att göra en ny avvägning för att garantera den enskilda sektorn, dvs. de enskilda människorna, tillräckligt mycket pengar? Om den offentliga sektorn bara skulle öka lika snabbt som bruttonationalprodukten, då stiger ändå behovet av skatter i högre grad än bruttonationalprodukten med hänsyn till den lägre produktivitet som finns på den offentliga sidan. Det är just detta som vi kan avläsa i det senaste årets bokföring, den som är redovisad i finansplanen. Vad som emellertid är glädjande är finansministerns erkännande av tillväxttaktens centrala betydelse — det är inte alltid vi får höra det erkännandet från regeringsbänken. Och det är också glädjande — om jag får tolka finansministern mycket optimistiskt — att han också medger, att den offentliga sektorn inte längre kan öka på det sätt den hittills har gjort på bekostnad av de enskilda människornas konsumtionsmöjligheter.

Fru talman! Om det är osanning att det finns kapitalister och storfinans i Sverige tycker jag att herr Sträng snarast skall avsätta koncentrationsutredningen, som ju också sprider dessa villoläror. Om det vidare är så att det är fel att försöka hålla nere matpriserna och hyrorna, därför att det gynnar både fattig och rik, bör ju finansministern fortsätta på den väg som han nu har kört ett antal år, nämligen att se till att matpriser och hyror höjs så mycket som möjligt. Det måste vara logiken i hans resonemang. Jag tror inte det resonemanget går hem bland allmänheten. Jag tror att där finns en insikt om att matpriserna, de höga priserna på det som behövs för livets nödtorft, framför allt tynger de familjer som har barn och som har låga inkomster — och det är de familjerna som vi framför allt vill och måste hjälpa. Jag har här uppgifter som sammanställts av riksdagens upplysningstjänst om uttaget av omsättningsskatt och mervärdeskatt i de s.k. OECD-länderna. Listan upptar 21 stater. Av dessa har inte mindre än 14, dvs. två stater av tre, lägre skattesatser eller ingen omsättningsskatt alls på vissa viktiga livsmedel eller på alla livsmedel. Återstående sju stater förefaller inte att ha några sådana undantag. Kan finansministern förklara för oss varför det som är möjligt att göra i andra länder skulle vara alldeles omöjligt att tekniskt klara i Sverige? Det är ju det motargumentet man brukar få när man ställer kravet på att avskaffa momsen på mat. Vårt parti har föreslagit att man i stället skulle ta in pengar genom att höja exempelvis den statliga bolagsskatten från 40 till 50 procent. Är det omöjligt? Är de svenska aktiebolagen mycket hårt skattetyngda jämförda med bolagen i andra jämförbara stater? Det förefaller inte så. Räknat i procent av den s.k. bruttonationalprodukten har skatterna på bolagen i Sverige undan för undan kraftigt minskats. År 1955 utgjorde de 3,4 procent, år 1969 bara 1,5 procent. Samtidigt hade både den direkta beskattningen av enskilda och den indirekta beskattningen kraftigt ökat. År 1955 var det tre stater som enligt OECD:s statistik hade högre bolagsskatt än Sverige räknat på detta sätt. År 1969 var det nio stater som hade högre bolagsskatt än Sverige och bara en som hade lägre.

Fru talman! För att börja med herr Hermansson vill jag framhålla, att det inte blir några pengar att tala om om man inbillar sig att man skall använda bolagsskatten såsom en finansieringskälla som skall ersätta de 4 miljarder som faller bort när man slopar momsen på livsmedel. Jag vet också att det finns en och annan nation som har gjort ett undantag för livsmedel i fråga om momsen. Frankrike är en sådan nation, men jag tror inte att Frankrike kommer att fortsätta med undantaget särdeles mycket längre, eftersom det sker en anpassning till ett gemensamt mönster när det gäller skattepolitiken inom den Gemensamma marknaden, och det mönstret innehåller inte några undantag för livsmedel. Till herr Fälldin, som kom upp i talarstolen och försökte se förvånad ut, vill jag säga följande. Den här debatten om livsmedelspriserna som vi för i dag har ju baserats på om man skall ha en lågprislinje eller en högprislinje eller om man försiktigtvis skall ha en partiell lågprislinje att börja med, vilket herr Fälldin har givit en och annan antydan om att han kan tänka sig. Detta går icke att förena med det gällande jordbruksavtalet. Jag kan ta ett exempel. Den svenska bonden får 55 kronor för en säck brödspannmål, och världsmarknadspriset ligger mellan 30 och 35 kronor. Väljer man en lågprislinje skall bonden ha ungefär 35 kronor, och sedan skall han subventioneras för mellanskillnaden. Jag nämner det bara som ett exempel.